Herr talman! Detta inlägg gäller arbetsmarknadsutskottets betänkande 1987/88:19. Riksdagen kommer om bara några dagar att få stifta bekantskap med det kanske vackraste länet i vårt land. Det är ett väldigt län med stora kontraster, från fjäll till kust och hav. Det är ett län med den bästa av miljöer vad gäller såväl luft som vatten. Det har en underbar natur med vidunderliga fjällområden, stora orörda älvar, som så här års fyllda till brädden kastar sig ned mot havet. Där finns djupa skogar och en skärgård som kan mäta sig med den vackraste i vårt land. Men det är också ett län där kulturen ingår som en viktig del i vårt sätt att leva, genom bygdeteater och musik i stor mångfald, inte minst nu under sommaren med Musik i Piteå älvdal, festspelsveckan i Arjeplog m.m. Vår länsteater är väl känd i vårt land. Konstutställningar förekommer såväl ute som inne. Kultur är en viktig del i vårt vardagsliv i Norrbotten. Tillsammans med möjligheter till naturupplevelser i en härlig miljö sätter det prägel på vårt län och förmodligen också på dess människor. Herr talman! Riksdagen är välkommen till Norrbotten. Något vill jag också säga om länets möjligheter. En stadigt förbättrad infrastruktur i länet har under de senaste åren på många sätt närmat oss till övriga landet. Resorna med flyg från och till omvärlden är snabba och kan ske varje timme. Teleförbindelserna har förbättrats. Telexoch datautvecklingen gör att Norrbotten kommit alldeles inpå stora centra i vårt land. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra, i synnerhet vad gäller vårt inland. Högskolans roll kan inte överskattas. På sikt kommer länet att hamna i nivå med övriga delar av vårt land när det gäller tekniskt och ekonomiskt kunnande. Men det kanske är en liten bit kvar än. Marknadsbearbetandet effektiviseras. Högskolans betydelsefulla roll som nav i utvecklingen märks kanske mest genom den ökande kompetensen ute i de norrbottniska företagen. Avknoppningen av nya högteknologiska företag från högskolan skapar en fauna av företag, som tidigare helt saknades i vårt län. Utbyggnaden av ett Teknikens hus, en forskarby och ett företagarcentrum i anslutning till högskolan innebär ett stort steg mot en mer komplett högskola, som redan i dag lockar forskare och studenter från hela världen. Vårt län har ung arbetskraft, som ofta är välutbildad. Den har bostad och innebär därför en mycket stabil arbetskraft för de företag som finns i länet och för de företag som planerar att lägga investeringarna i Norrbotten. Småföretagen bedriver en ökad aktivitet. Tillgången på kompetens — teknisk och ekonomisk — innebär förbättrade möjligheter till expansion. En förbättrad produktutveckling inom de stora statliga basföretagen borde inom de närmaste åren kunna innebära ökade möjligheter till nyinvesteringar och expansion. Detta gäller i hög grad inom träbranschen. Satsningen på rymdverksamhet i Kiruna är portalen till en kraftfull utveckling såväl primärt som sekundärt. Avknoppningar från rymdverksamheten har redan kommit i gång. Utbildningsinsatserna, både i Luleå och i Kiruna, vad gäller rymdverksamhet och rymddata är stora och lägger grunden för en positiv fortsättning. Turismen är på väg att bli en stor näring i länet. Satsningarna i Torne träsk-området har redan skapat förutsättningar för en god utveckling. Men det gäller att skapa en turism även inom andra attraktiva områden. Länet är i stort ett framtidslän för både sommaroch vinterturism, men är ännu bara i början. Riktiga investeringar kan ge god lönsamhet och många nya arbetstillfällen. Mycket är således positivt. Men här som inom andra områden, herr talman, visar socialdemokratisk politik sin oförmåga att skapa expansion. En tro på framtiden — vilket är det kanske viktigaste för småföretagare — finns inte i dag i tillräcklig grad. Detta vill jag litet utförligare utveckla i det senare. Jag hävdar att socialdemokratisk politik i Norrbotten har misslyckats! Under alla år med socialistisk regering och med socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting i Norrbotten har arbetslösheten legat i topp vid jämförelse med övriga län, trots alla paketlösningar som presenterats, trots goda konjunkturer.

— och då är inte den kommunala skatteutjämningen inräknad. Detta visar med all önskvärd tydlighet att utvecklingen i Norrbotten inte i första hand är en fråga om mer pengar. Jag vill så ställa fråga nr 2 till den socialdemokratiske företrädaren: Har det nu gått upp även för socialdemokraterna att Norrbottens utveckling inte är en fråga om enbart mer pengar? Socialdemokraternas försök till storskaliga satsningar i länet har misslyckats. Till för bara några år sedan — äntligen har litet eftertanke slagit rot — skulle stora företagsetableringar lösa problemen överallt i länet. Socialdemokraternas planer på Stålverk 80 och de stora utbyggnaderna av älvarna blockerade alla småskaliga satsningar på småföretagsamheten, som skulle ha kunnat lösa många av problemen i vårt län. I stället blev småföretagen och familjejordbruken satta på undantag. Min tredje fråga till den socialdemokratiske företrädaren i utskottet är: Vart tog alla de storstilade planerna vägen som socialdemokraterna hade om Stålverk 80 och om de stora älvutbyggnaderna till bara för något år sedan? Sänkningen av arbetsgivaravgifterna — som vi moderater har föreslagit under lång tid — dröjde alltför länge. Den åtgärden har nu efteråt visat som resultat en allt stabilare småföretagarsektor. Sänkningen skulle ha genomförts efter våra förslag med generella sänkningar, vilket skulle ha gynnat hela länet med allt näringsliv. De statliga basindustrierna har tillåtits att sova en Törnrosasömn alltför länge. Detta har kostat tempo i förändringen mot en effektivare verksamhet. Samtidigt har produktutvecklingen nästan helt legat nere. De närmaste åren innebär tveklöst svårigheter för utvecklingen i Norrbotten. Gruvornas framtid är osäker. U-ländernas expansion sker på bred front och utgör genom deras låga löner och ofta bristande miljöinsatser och deras lättillgängliga överjordschakt ett hot mot våra gruvor. Dollarberoendet — utan möjligheter till egen påverkan — innebär dessutom att lönsamheten hålls nere. Redan i dag med en stark konjunktur redovisar LKAB röda siffror för sin gruvverksamhet. SSAB:s framtid i Luleå som bulkleverantör av råstål är inte på något sätt säkrad. Beroendet av EG:s marknad kräver ett mycket nära samarbete med den marknaden, varför det är av stor vikt hur vi i vårt land hanterar EG-frågan. Någon egentlig utveckling i Luleå med expansion och nyanställningar är inte att se fram emot, tvärtom. Nya rationaliseringar kräver att ytterligare personal måste gå. Problemen inom SSAB:s koksverk är stora och kommer troligen att tvinga fram miljöoch kompletteringsinvesteringar om flera hundra miljoner. Sådana investeringar framstår i dagsläget som ekonomiskt ovissa. ASSI:s oförmåga att få lönsamhet på sin produktion i Norrbotten inger också vissa farhågor för åren som kommer. Trots goda konjunkturer de senaste åren har ASSI inte förmått generera de vinstmedel som behövs ens till de allra nödvändigaste investeringarna utan tvingas nu att lägga ner ett sågverk och dra ner verksamheten på de två övriga. Kalix kommun kommer de närmaste åren att tvingas leva i ovisshet om utvecklingen vid ASSI:s anläggningar i Karlsborgsverken — en arbetsplats som betyder allt för den kommunen. Samma oro kommer att finnas på Sesskarö och i Lövholmen i Piteå. Jordbruket har en klart otillräcklig lönsamhet. I dag finns inget nyföretagande i länet. Den otillräckliga lönsamheten motiverar inte någon att satsa på ett nytt jordbruk. Medelåldern kommer således att öka. Nedläggningarna fortsätter. Redan i dag har producentorganisationerna otillräcklig lönsamhet. Betydelsen av ett livskraftigt jordbruk i Norrbotten är stor. Ur sysselsättningssynpunkt måste jordbruket få bibehålla minst den lönsamhet som finns i dag, och om vi skall få tillbaka ett nyföretagande måste lönsamheten upp. Inte heller ur miljöoch försvarssynpunkt har vi råd att förlora vårt jordbruk. Min fjärde fråga till socialdemokraternas företrädare i utskottet är: När skall socialdemokraterna sluta att försvåra jordoch skogsbruksnäringens möjligheter att utvecklas i Norrbottens län? Det kanske mest märkbara är dock hur inlandet och Tornedalen utarmas. Kommunerna förlorar sina invånare. Service och kommunikationer försvåras och skolor kan inte upprätthållas i den omfattning som vore önskvärt. Möjligheter till vård i hemmet för gamla försvåras också. De unga flyttar, först flickorna, sedan naturligtvis också pojkarna, medan de gamla vill vara kvar. Nio av 14 kommuner minskar sin befolkning även i år trots goda konjunkturer. Arbetslösheten är fortsatt hög trots att vi har och har haft goda år då hjulen snurrat snabbt i vårt näringsliv. Utanför den ordnarie arbetsmarknaden finns i dag ca 16 000 människor, nästan lika många som under de senaste sex åren. De sex kommunerna med högst arbetslöshet i landet finns alla i Norrbotten. Utflyttningen av ungdom fortsätter. Min femte fråga till socialdemokraternas företrädare i utskottet är: 16 000 utanför den ordinarie arbetsmarknaden — vad vill socialdemokraterna göra, eftersom det här paketet ju egentligen inte räcker någonstans? Ständiga energiskattehöjningar drabbar alltid Norrbotten och Norrlandslänen hårt, oavsett om det gäller bensinskatt, oljeskatt eller elenergiskatt. Dessa skattehöjningar har aldrig kunnat kompenseras och är en orättvisa som vi måste få komma till rätta med. Det är inte rimligt att människor i bl.a. Norrbotten skall straffbeskattas genom miljöoch energiskattehöjningar. Herr talman! Den kommande kärnkraftsavvecklingen med början på 1990-talets mitt kommer att få avgörande konsekvenser för näringslivet i Norrbottens län. Våra basindustrier — LKAB, SSAB, ASSI — är mycket energikrävande. Deras konkurrenskraft försvåras genom de kraftiga energiprishöjningar som blir följden. Redan i dag sviktar lönsamheten. Vilka konsekvenser kommer inte ytterligare höjda kostnader att få i dessa företag? Vi har redan sett prov på hur industrin kommer att tvingas stänga eller dra ned på verksamheten på grund av de förödande konsekvenser som en energiprishöjning kommer att få, exempelvis i Ljungaverken. Det allra värsta skulle vara om vi tvingades till elransoneringar, och det vet vi egentligen inte i dag om vi kan klara oss helt utan. Enligt Vattenfall ökade elförbrukningen i Norrbotten mellan åren 1982 och 1987 med hela 38 96, från 5,5 TWh till 7,5 TWh. Min sjätte fråga till socialdemokraternas företrädare i utskottet är: Stängningen av kärnkraftverken in på 90-talet utgör redan i dag ett ökat hot mot Norrbottens 10 000 industrijobb i basindustrierna. Detta upplever jag som ansvarslöst av den socialdemokratiska regeringen. Vad skall socialdemokraterna i länet säga till alla dessa arbetare? Löntagarfonderna fortsätter att dränera vårt län — landsting och kommuner, företag och enskilda. Med de pengar som löntagarfonderna tar från landstinget i Norrbotten skulle köerna för ögon-, höftledsoch kranskärlsoperationer kunna bringas ned till noll. Om vi får en riksdag som säger nej till löntagarfonderna, skulle detta vara möjligt. På samma sätt skulle löntagarfondsskatterna som tas från kommunerna ha kunnat användas för att klara hemhjälpen till de gamla och omsorgen om de förståndshandikappade, som skulle behöva få komma ut från institutionerna. Norrbotten saknar i dag en tillräckligt god sjukvård, mycket beroende på att vi saknar läkare. Ungefär var tredje läkarplats är i dag vakant. Framför allt är det glesbygden som drabbas. Väntetiderna ökar. Kontinuiteten försvinner. Läkarstafetterna kostar mycket pengar. Vårdsituationen blir allt svårare att klara. Dagmar rodnar över sitt stora misslyckande. Ny sysselsättning har effektivt hindrats i Norrbottensföretagen genom att löntagarfondsskatten därifrån tagits för att användas till aktieköp i de stora börsföretagen, som praktiskt taget alla finns med sin verksamhet utanför länet. De nuvarande transfereringssystemen missgynnar glesbygdslänen, oavsett om det gäller barnomsorg, bostadsstöd, vägar etc. Norrbotten betalar till storstadsområdenas expansion, en orimlighet i sig. Jag skall presentera några ganska intressanta siffror, för att visa vad jag menar när frågan om transfereringssystemen kommer på tal. I dag betalar Norrbotten mer pengar till staten i avgift än vad Norrbotten får i bidrag. I dag får länet 224 800 000 kr. i form av bidrag från staten. Med det borgerliga förslaget till barnomsorg skulle länet få 324 735 000 kr., nästan på kronan 100 miljoner mer till föräldrarna i länet. Nästa fråga till företrädaren för utskottets socialdemokrater är: Hur kan socialdemokraterna i Norrbotten säga nej till 100 milj.kr. extra till föräldrarna i Norrbotten varje år, dessutom med en rättvis fördelning? Herr talman! Även skattepolitiken har medverkat till en svag utveckling och då inte bara i Norrbotten. Enligt tidningen Metallarbetaren har en schweizisk karusellsvarvare, herr Tyman i Baden, kvar 18 600 efter skatt, medan herr S. Andersson i Luleå får nöja sig med 6 000. 18 600 mot 6 000 -— dessa siffror borde stämma alla, och då inte bara i Norrbotten, till eftertanke. All tillväxt under de senaste åren, plus litet till, har tagits om hand av stat, kommun och landsting i form av allt högre skatter. I Norrbotten har en stor del av skattebetalarna i år dessutom fått vidkännas extra skattehöjningar i landsting och kommuner. Således får exempelvis en Kirunafamilj betala ca 3 500 mer i kommunaloch landstingsskatt än tidigare år — en skattehöjning på mer än 2 kr. Det är socialdemokratisk politik när den är som allra mest destruktivt konsekvent. Är detta en gärd av solidaritet, som socialdemokraterna säger när skattehöjningar kommer på tal? Norrbotten har lägst antal småföretag jämfört med alla andra län i Norrland. Medan Norrbotten har 11 200 per 100 000 människor, har Västerbotten 12 900 och Jämtland 16 800. Som jämförelse kan nämnas exempelvis att Gnosjö har 18 200 företag per 100 000 människor. Det hävdas gärna att det är de ofta återkommande strejkerna och hoten om strejk i Norrbotten som påverkat utvecklingen. Hur som helst är det lägre antalet småföretag en viktig faktor som medverkar till en sämre utveckling i Norrbotten än i andra delar av vårt land. Detta kan ses som ett slags bokslut inför ett nytt val. Norrbotten som helhet visar röda siffror. Ansvaret är socialdemokraternas. Det ansvaret anser jag att väljarna skall utkräva i höstens val. Det är mot denna bakgrund som dagens debatt i Norrbottensfrågorna skall ses. Socialdemokraternas dåliga samvete för utvecklingen i Norrbotten har resulterat i en mängd ”paket” med penningpåsar att ösa ur i form av bidrag och subventioner. Som jag nämnde i min inledning, uppgår dessa paketlösningar till hela 9,8 miljarder bara sedan 1982, när den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Och — förunderligt, förunderligt, herr talman! — dessa paket har alltid haft för vana att komma just valår. Norrbotten kunde med borgerlig regering vara det bästa länet i vårt land för företagsetablering. Så över till våra reservationer till detta betänkande. I reservation 1 hävdar vi att regeringens proposition är kortsiktiga valtaktiska överväganden, vilket även tidpunkten för propositionens avlämnande visar, samt att regeringens ”paketpolitik” innebär att stödformerna och anslagen kommer att variera betänkligt länen emellan. Länens variatio ner motiverar inte så stora skillnader. Den långsiktiga näringslivsutveckling — Prot. 1987/88:131 en också i Norrbotten åstadkoms bäst genom användande av generella — 1 juni 1988 insatser, typ sänkta arbetsgivaravgifter. Vi anser även att de fortsatta uttagen av löntagarfondsskatter dränerar =, 5 länet på ett ytterst negativt sätt. Sådan skatt slår undan benen på åtgärder av Hy ppor NOTES 40å ; bottens län m.m. mer positiv karaktär. I reservation 4 anser vi att kvalitetsprincipen vid fördelning av statligt stöd till kulturell verksamhet måste gälla. Det är av största vikt i ett läge när medlen är begränsade. Det är också angeläget att det kulturella stödet ges på bred front, till konst, musik, museioch teaterverksamhet. I reservation 8 slår vi fast att resurser inom arbetsförmedlingarna kan omprioriteras med resultat att en effektivisering uppnås. Några nya resurser kommer således inte att behövas med tanke på att arbetsförmedlingarna i dag har större resurser per arbetssökande än någonsin tidigare. Då dessa resurser är uttömda, kan regeringen återkomma till riksdagen. I reservation 10 hävdar vi att Sveriges Radios verksamhet i Norrbotten inte behöver stödjas med statliga utbildningspengar. Sådana resurser har det bolaget i sin normala budget. Vi noterar att utskottet anslutit sig till vårt förslag om utökad datautbildning, bl.a. för småföretagen. I reservation 12 anser vi att medelsbehovet för sysselsättningsskapande åtgärder, som löper över så lång tid som tre år, är mycket svårt att överblicka. Skäligheten är svår att ha en alldeles bestämd mening om. Men för att undvika dröjsmål kan regeringen genom finansfullmakten i ett senare skede återkomma till riksdagen med ett mer distinkt underlag gällande medelsbehovet. I reservation 14 menar vi att det är angeläget att pröva flexibla lönebidrag för handikappade. Eftersom även regeringen nu anser att en försöksverksamhet skall genomföras i två län, menar vi att ett av dessa län bör vara Norrbotten. I reservationerna 15, 22, 24 och 27 hävdar vi att insatserna i Arjeplog sker enligt regeringens förslag efter en alldeles ny princip — att en enskild kommun ges specialdestinerade utvecklingsinsatser. Vi anser att sådana insatser skall gå över länsstyrelsen, som då har att väga in alla kommuners önskemål i länet. Vi anser det därför rimligt att medel till Arjeplog tas ur det stora anslaget om 100 milj.kr. som föreslås och som vi också ställer oss bakom. Resurser till Kiruna, Gällivare och Kalix kommuner bör även de tas ur det samlade anslaget som jag nyss har nämnt. I reservation 21 framhåller vi att förslaget om teknikbyn i Luleå saknar nödvändigt underlag i propositionen. Det är inte möjligt att ta ställning utan nödvändiga kompletteringar, vilka vi anser att regeringen får återkomma med. Men för att inte tempot skall förloras i utvecklandet av teknikbyn anser vi att medel för projektering, förarbeten etc. kan tas ur det stora samlade anslaget om 100 milj.kr. I reservation 29 anser vi i konsekvens med våra tidigare ställningstaganden att den utökning av riskkapitalet med 30 milj.kr. som regeringen föreslår skall lämnas i form av ett amorteringsoch räntefritt lån under fem år. Selektiva gåvor till ett av länets många investmentbolag anser vi inte rättvist. 7 Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer med moderata förtecken.

Herr talman! På mindre än en vecka behandlar vi två stora regionalpolitiska förslag. Förra gången gällde det den allmänna regionalpolitiken i landet, nu gäller det särskilda insatser i Norrbotten. Detta län, till ytan landets största men befolkningsmässigt det glesaste, har i många avseenden varit den mest utsatta regionen i landet. Däremot är köerna av arbetslösa täta och alltför långa. Stora strukturförändringar i samband med kraftiga neddragningar vid basindustrierna LKAB, SSAB och ASSI har gjort det nödvändigt att göra särskilda insatser. Bedömare hävdar att antalet industrisysselsatta, i dag drygt 18 000 personer, kommer att ytterligare kraftigt reduceras. Under en treårsperiod beräknas mer än var tionde industrisysselsatt komma att försvinna. Flera åtgärdspaket har under den senaste tioårsperioden beslutats av riksdagen. Den relativt sett kraftigaste satsningen skedde redan 1979, när den dåvarande folkpartiregeringen fick riksdagens stöd att satsa 1 miljard kronor på Norrbotten. Den principiellt viktiga punkten i det åtgärdsprogrammet var att det var lokalt förankrat och hade en starkt näringslivsfrämjande inriktning. Senare beslut 1982 om särskilda sysselsättningsfrämjande insatser handlade bl.a. om att pröva ett nytt regionalpolitiskt instrument, nämligen nedsättning av socialavgifterna i de fyra nordligaste kommunerna. Detta verktyg har man fortsatt att använda, och det avser just nu hela Norrbotten. Folkpartiets inställning i fråga om detta är att satsningen skall ske i de svagaste kommunerna och utökas till att gälla all icke-offentlig verksamhet. I utskottsbetänkandet kan man läsa att länsstyrelsen under de senaste fem åren har fått mer än en fördubbling av sitt anslag. Det uppgår nu till över 100 milj.kr. årligen. Härtill kan man säga att denna mycket kraftiga och välbehövliga uppräkning av länsanslaget, som för övrigt till sin uppläggning har decentralistiska och klara liberala inslag, har tillkommit inte tack vare utan trots socialdemokraternas motstånd här i riksdagen och i kanslihuset. Tack vare ett kraftfullt agerande från den samlade oppositionen här i riksdagen har länsstyrelsen i Norrbotten under de senaste fem åren kunnat disponera över 400 milj.kr.i förstärkt länsanslag. Den friare användningen, som på försök bedrivs i östra Norrbotten, utgör ett intressant regionalpolitiskt medel. Folkpartiets förslag att man skulle satsa på de svagaste områdena och kommunerna genom utvidgningen av den nedsatta arbetsgivaravgiften, men också att sysselsättningsstödet skulle återinföras i stödområde C, avslogs visserligen av riksdagen förra veckan. Det finns emellertid anledning för inte minst den regionalpolitiska utredningen att överväga sådana åtgärder. Folkpartiet stöder i allt väsentligt regeringens proposition 86 om särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbotten. Men vi har några tungt vägande skäl för våra förslag när det gäller insatsernas inriktning och medlens hantering. Traditionellt har regionalpolitik handlat om att genom kostnadsdämpande insatser överbrygga de speciella nackdelar som avstånd och klimat skapar i utsatta regioner. Som vi påpekar i folkpartimotionen nr 40 handlar regionalpolitik inte bara om traditionella kostnadsdämpande styrmedel. Behovet ökar i stället, och vad som behövs är en mer utvecklingsinriktad regionalpolitik som syftar till att skapa fysiska, sociala och kulturella miljöer där kreativitet och nyskapande stimuleras. En sådan politik är främst långsiktigt verkande, vilket innebär att en rad sektorer vid sidan om de snävt regionalpolitiska — såsom utbildning, kultur och kommunikationer - kommer i blickfältet. Dessa områden får en strategisk roll i den regionala utvecklingen. Den framförhållning som Britta Bjelle och Per-Ola Eriksson talar för i motion A416 innebär en angelägen uppmaning. Utskottet tar fasta på argumenten i motionen men avstår från att ge detta särskilda uppdrag till regeringen. Därför finner vi i folkpartiet att det finns skäl att stödja reservation 16. Det är också viktigt att aktualisera frågan om de små och medelstora företagens betydelse. Den relativt svaga traditionen när det gäller småföretagande som finns i Norrbotten ger särskild anledning att stimulera småföretagandet i denna region. Riksdagen har under senare år fattat en rad beslut om s.k. paket till olika landsändar och då inte minst till Norrbotten. Också det paket som regeringen nu föreslår är i allt väsentligt nödvändigt och riktigt. Men jag tror, herr talman, att vi behöver komma fram till en ordning där vi fjärmar oss från ”paketpolitiken” och i stället för en mer kontinuerlig och långsiktigt verkande regionalpolitik. Tyvärr finns det inget sådant resonemang i den aktuella propositionen. Speciellt i en situation av arbetskraftsbrist, som vi i dag upplever, kan paketpolitiken — där alternativ till denna finns — vara till direkt nackdel för utvecklingen. Flera av de insatser som föreslås — inte minst vad gäller högskolan — inbegriper rekrytering till Norrbotten av kvalificerad personal. Rekryteringsproblem i detta sammanhang underlättas knappast av att utvecklingsinsatserna beslutas stötvis i stället för mer kontinuerligt. Jag tror, herr talman, att det är viktigt att riksdagen gör en principiell markering, och därför yrkar jag bifall till reservation 2. De kompletterande reservationerna 23, 25 och 28 har alla det gemensamt att insatser av olika slag skall bedömas och i allt väsentligt också beslutas på den lokala och regionala nivån. Det är ju därför som vi anser att särskilda pengar skall kanaliseras över ordinarie länsanslag. Ingen kan bättre än de lokala företrädarna bedöma behoven i den egna utsatta regionen. Här går en viktig skiljelinje mellan ett socialistiskt och ett liberalt synsätt. Inom folkpartiet är vi övertygade om att regionalpolitiken behöver tillföras en lokal mobilisering men även verktyg till en regionalt inriktad politik som innebär att det i realiteten blir en god regionalpolitik. Det är angeläget, herr talman, att den regionalpolitiska utredningen som nu arbetar — och här upprepar jag det som jag sade förra veckan — får resurser för att snabbt och handlingskraftigt arbeta fram en mer resultatinriktad och långsiktigt verkande regionalpolitik. Jag frågade industriministern förra veckan om regeringen var beredd att ge dessa resurser så att man snabbt och på ett handlingskraftigt sätt skulle kunna få fram ett regionalpolitiskt utredningsresultat som kunde ligga till grund för riksdagens beslut. Industriministern och jag hade vid det tillfället så mycket annat att diskutera att denna fråga kom bort, men jag vill gärna ha en kommentar i dagens debatt, herr industriminister. Det skulle vara välgörande. och det skulle innebära att vi i framtiden får mindre behov av krispaket, men att vi får en väl fungerande regionalpolitik. Skulle detta bli resultatet av regeringens och riksdagens överväganden tror jag att vi har lagt grunden till en bättre regionalpolitik, där ”lokaliseringen” har avlösts av ”mobiliseringen”.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

Herr talman! Inom kort skall riksdagen besöka Norrbotten. Många, förhoppningsvis alla, kommer att fängslas av naturen, av brusande och outbyggda älvar, sjöar och milsvida skogar. Alla kommer säkert att finna ett län och en befolkning som tappert och med framtidstro kämpar för sitt län och för en positiv utveckling, för nya företag, för ny teknisk utveckling och för nya utbildningsmöjligheter. Vi som bor i Norrbotten tror på vårt län. Den svartmålning av länet som vi tidigare har fått del av från talarstolen i den här debatten gör mig upprörd och förvånad. Jag tycker inte det är lämpligt att i denna debatt göra en svartmålning av Norrbotten. Det finns en risk att en och annan som tänkt åka till det län som vi känner så varmt för avbeställer resan. Ett bra län kan bli bättre. Men då får man inte ägna sig åt dödgräveri på det sätt som vi här har sett prov på. Med en politik för decentralisering kan Norrbotten bli det mest framgångsrika och intressanta länet inför sekelskiftet. Det är min och centerns vision. Storskaligheten har haft sin tid. Det gav Norrbotten ett mycket ensidigt och sårbart näringsliv. Nu behövs ett näringsliv med fler småföretag. Ny intressant teknik kan utvecklas. Med rymdtekniken, som är etablerad till Kiruna, kan många tekniskt avancerade industrier och arbetstillfällen skapas. Genom ytterligare utbyggnad av högskoleutbildning bl.a. med en högskoleenhet i Kiruna ökar kompetensen i Norrbotten. Det kommer att innebära nya kunskapsbaserade företag i länet. Ökad vidareförädling av traditionella råvaror som skog och malm kommer att ge inlandskommunerna en positiv framtid. Genom bättre vägar och kommunikationer kommer avstånden i länet att krympa. Övriga Sverige kommer att få närmare till Norrbotten. Vinsterna från vattenkraften kan användas för att stärka länets näringsliv och tillföra länet nya ekonomiska resurser. Genom avveckling av löntagarfonderna kan Norrbotten slippa att skicka pengar från länet till spekulation via Stockholms fondbörs i storföretag i andra delar av landet. Genom att man värnar en god miljö — i såväl kust-, inlandssom fjällregioner — kommer Norrbotten att bli ett attraktivt inflyttningslän. De som söker alternativ till storstädernas betongmiljöer, bilköer och trängsel kan få en fristad i Norrbotten. Där finns det svängrum. T.o.m. det kalla klimatet vintertid kan bli en utvecklingsbar resurs på samma sätt som de ljusa sommarnätterna lockar turister. För centerns del handlar det om att utveckla Norrbotten och göra länet ännu mera livskraftigt. Det finns goda förutsättningar för det, men då behövs en helt annan politik än den koncentrationspolitik som många gånger kommit till uttryck i olika sammanhang. Norrbotten har länge varit rubrikernas och kontrasternas län. Det har inte alltid varit en fördel. Utflyttning, arbetslöshet och glesbygdsproblem har alltför ofta satt en krisstämpel på Norrbotten. Det är i allra högsta grad missvisande. Det är inte Norrbotten som det är fel på. Det är den förda socialdemokratiska politiken som det har varit fel på och som medfört att Norrbotten mer än något annat län drabbats av stor avfolkning och svåra arbetslöshetsproblem. Norrbotten är trots allt en närande del av vårt land. Den malm, skog och vattenkraft som utvinns i Norrbotten tillför det svenska folkhushållet betydande resurser. Enbart vattenkraften från Lule älv har gett statskassan miljardbelopp i intäkter. Herr talman! Sverige har under de senaste åren kunnat dra nytta av den internationella högkonjunkturen. De exportinriktade företagen har kunnat redovisa stora vinster. Trots det måste riksdagen återigen besluta om särskilda regionalpolitiska insatser för Norrbotten. Det visar bl.a. att den ekonomiska politik som regeringen fört varit otillräcklig och direkt felaktig. Nu tvingas man korrigera och mildra effekterna genom särskilda paket. Det är egentligen ett kvitto på att vår kritik av regeringens koncentrationspolitik varit riktig. Vad Norrbotten behöver är inte ”paketpolitik” utan en långsiktig näringsoch ekonomisk politik. Detta gäller naturligtvis för alla andra delar av landet också. Även om arbetslösheten minskat de senaste åren tornar nya hotbilder upp sig. Detta måste vi förstås beakta. De stora basindustrierna ASSI, LKAB och SSAB har aviserat kraftiga personalminskningar. Idag finns ca 3 800 anställda inom LKAB. Antalet anställda beräknas fram till 1990 minska till 2 500 personer, dvs. en reducering med ca 1 300 personer. Även SSAB har presenterat förslag om minskning av personalen från ca 3 700 till 3 000 under de närmaste tre åren. Detta måste vi möta genom kraftigare satsningar på nyföretagande, nya investeringar och främjande av andra branscher som i dag kanske inte är representerade i Norrbotten på det sätt som vi skulle önska. Utvecklingen efter regeringsskiftet 1982 har efter hand medfört en allt kraftigare regional och inomregional obalans. Detta har självfallet påverkat vårt län. I valrörelsen 1982 sade Olof Palme i en tidningsintervju: ”Jag tror på det här länet och att ingen ska behöva flytta härifrån.” Socialdemokraterna vann valet 1982. Därefter har nettoutflyttningen från Norrbotten uppgått till 22 personer per vecka, eller totalt drygt 6 000 personer. Främst är det ungdomar som efter avslutad utbildning tvingats flytta från länet. Är det detta som socialdemokraterna menar med Sverige på rätt väg? Inför årets val kommer säkert socialdemokraterna att upprepa Olof Palmes uttalande från 1982. Varför skall norrbottningarna nu tro på socialdemokraterna när vi sett effekten av deras politik under sex år? Länets befolkningstal understiger nu kraftigt det som en enig riksdag satte upp som mål i 1981/82 års regionalpolitiska beslut. Det skulle behövas en befolkningsökning med ca 6 200 personer fram till 1990 för att nå målet. Jag tycker det är viktigt att vi får en politik där detta mål eftersträvas, även om vi inte skulle nå det 1990. Jag kan konstatera att det befolkningsmål som sattes upp och som socialdemokraterna medverkade till för industriministerns eget län — jag ser att industriministern nu sitter i kammaren — är uppnått, t.o.m. överträffat. Varför skall inte detta kunna gälla Norrbotten också? Socialdemokraterna har försökt göra ett stort nummer av sin proposition om Norrbotten. Jag tycker faktiskt att man borde tala med något mindre bokstäver. Förslagen i propositionen berör enbart en begränsad del av länet, främst Luleregionen, och de är otillräckliga för att situationen för de sämst ställda länsdelarna skall kunna förbättras. Regeringen har också helt utelämnat åtgärder som kan stimulera utvecklingen av den mindre företagsamheten, jordbruket, servicesektorn m.m. De åtgärder som regeringen nu föreslagit beräknas kosta ca 790 milj.kr. För att få ett begrepp om hur litet man egentligen satsar finns det skäl att göra några jämförelser. Regeringen satsar större belopp på reparation av kärnkraftsreaktorn Ringhals 2, med stöd av moderaterna. Där satsar regeringen 1,2 miljarder kronor. Detta är väsentligt mer än vad som anslås till regionalpolitiska åtgärder i det värst arbetslöshetsdrabbade länet. Den skattelättnad som Volvo och Saab fick genom att överta rätten till förlustavdrag från Svenska Varv är också ett belopp där värdet överstiger regeringens nu aktuella Norrbottenspaket. Jag har frågat förut men inte fått svar: Har socialdemokraterna haft röstlängden som underlag när de satt prislappar för olika regioner? Det verkar så. Med en annan inriktning av politiken än den socialdemokraterna står för finns det förutsättningar för att skapa en ännu positivare utveckling i Norrbotten. Men det förutsätter att besluten över strategiska och ekonomiskt intressanta resurser överförs från den nationella till den regionala nivån. Jag tänker bl.a. på vattenkraften. Den negativa befolkningsutvecklingen i flera av länets kommuner måste hejdas och vändas. Det kan man göra genom att man bedriver en helt annan ekonomisk och näringspolitik. Det förutsätter ett breddat näringsliv och fler arbetstillfällen. Det krävs stopp för avfolkning. I stället behövs en stor inflyttning till de mest utsatta regionerna om de skall överleva långsiktigt. I annat fall bor snart den sista generationen i många av länets byar. Det vill vi som lever där uppe inte uppleva. Norrbotten, som länge har haft ett ensidigt näringsliv dominerat av några stora statliga företag, behöver en livskraftig småföretagsamhet. Vi har under de senaste åren kunnat glädja oss åt att många nya företag har tillkommit och att många nya företag är på väg att etableras inom branscher som tidigare inte varit representerade i Norrbotten. Det är den väg som vi måste fortsätta att vandra. Centern har föreslagit flera åtgärder för att förbättra klimatet för den mindre företagsamheten, som verkligen behöver blomstra i Norrbotten. År 1982 beslutade riksdagen på centerns initiativ att arbetsgivaravgifterna skulle sänkas med 10 procentenheter i de fyra nordligaste kommunerna. Efter valet förändrade visserligen socialdemokraterna det beslutet. Nu har bara vissa verksamheter inom näringslivet lägre arbetsgivaravgifter. Jordoch skogsbruket, trädgårdsnäringen m.fl. branscher får inte del av sänkningen. Det är orättvist. För att skapa fler jobb är det viktigt att sänka skatterna och avgifterna på arbete inom alla branscher. För småföretag och egenföretagare är arbetsgivaravgifterna en tung börda som begränsar möjligheterna till utveckling och nya arbetstillfällen. Genom sänkta arbetsgivaravgifter på småföretagen kan dessa få utrymme till expansion och möjlighet att anställa fler. Och det behövs verkligen i Norrbotten. Därför föreslår centern att sjukförsäkringsavgiften skall, utöver den sänkning som nu gäller för vissa företag, sänkas med 5 procentenheter för alla företag med upp till 15 anställda. Då får man en riktig småföretagsprofil. De regler som nu gäller för sänkta arbetsgivaravgifter omfattar inte trädgårdsnäringen eller jordoch skogsbruket. Jag vill fråga: Vad finns det för skäl att undanta de verksamheterna, som socialdemokraterna har gjort? Anser socialdemokraterna att det är viktigare att sänka arbetsgivaravgiften för hotell och restauranger, så att de kan anställa en bartender på ett lyxhotell i Luleå, än att ge samma förmåner till den som arbetar på en handelsträdgård i Tornedalen? Egenföretagarna är en viktig grupp i ett glesbygdslän som Norrbotten. Deras skatteoch avgiftsbörda är orättvis. Därför måste även egenföretagarna omfattas av lägre arbetsgivaravgifter. Centerns förslag att slopa alla arbetsgivaravgifter för en egenföretagare upp till ett basbelopp, som för närvarande är 25 800 kr., skulle väsentligt främja den företagsgruppen. Det behövs flera olika åtgärder för att främja en positiv småföretagsutveckling. Med andra ord: Vi vill skapa en ”gräddfil” för småföretagen i Norrbotten. För att skapa ett livskraftigt Norrbotten behövs också en levande landsbygd, inte bara några expansiva kommuncentra. Nya grepp måste till för att bryta den negativa utvecklingen på den Norrbottniska landsbygden. Näringslivet på landsbygden och de mindre orterna måste differentieras. Industri, hantverk, turism och administrativ verksamhet är exempel på verksamheter som behöver tillföras landsbygden. I annat sammanhang har vi från centern föreslagit ett särskilt utvecklingsprogram för landsbygden. Vi har föreslagit att 100 milj.kr. skall anslås för landsbygdsutveckling. För att förverkliga regionalpolitiska mål och åstadkomma en långsiktig positiv utveckling i Norrbotten behöver länet tillföras större resurser än vad regeringen föreslår i sin proposition, och det har vi från centern föreslagit. Fru talman! Vinsterna från vattenkraften skulle kunna få stor betydelse för utvecklingen av näringsoch samhällslivet i Norrbotten. I dag används vinsterna från den norrbottniska vattenkraften till att täcka investeringar och förluster i kärnkraftsproduktion i andra delar av landet. Regeringens proposition är inget prov på nytänkande. Det hade den blivit om regeringen hade lyssnat på centern och många i Norrbotten som föreslagit att låta Norrbotten få del av vinsterna från vattenkraften. Sedan 1978/79 års riksmöte har centern föreslagit att Norrbotten skall få del av vinsterna från vattenkraften. Dess värre har vi från centern mött motstånd från socialdemokraterna här i riksdagen. När länsstyrelsen i Norrbotten den 8 januari i år tillskrev regeringen och föreslog att Norrbotten skulle få del av vinsterna från vattenkraften, upplevde vi inom centern det som en framgång för vår politik. Med spänt intresse — det vill jag erkänna — såg vi fram emot propositionen, men förslaget fanns inte med, utan det hade gömts undan. Propositionen var alltså inget nytänkande. Den blev bara ytterligare ett typiskt och kortsiktigt socialdemokratiskt paket. Centern vill att Norrbotten skall få del av vinsterna från vattenkraften, liksom alla andra regioner som svarar för en stor del av vattenkraftsproduktionen. Därför vill vi bilda ett regionalt energibolag, och centern har brett stöd för det kravet. Långt innanför de socialdemokratiska frontlinjerna möter vi sympatier för vårt förslag. Varför envisas då socialdemokraterna här i riksdagen med att rösta mot vårt förslag? Vid tio tidigare tillfällen har riksdagen tagit ställning till förslaget att låta Norrbotten få del av energivinsterna. Åtta gånger har riksdagen voterat i ärendet. Vid samtliga dessa tillfällen har bl.a. Sten-Ove Sundström röstat ned centerns förslag. Jag frågar: Blir det nionde gången i dag? Till socialdemokraterna och främst kollegerna från Norrbotten vill jag säga: Tänk efter innan vi går till beslut. Även om era partivänner har yrkat avslag på centerns förslag finns det chans att ändra sig. Det skall inte räknas som en förlust för er. Jag vill påminna om vad de Gaulle sade en gång: I politik som i kärlek kan reträtten forma sig till en seger. Fru talman! Eftersom Norrbotten är ett till ytan vidsträckt län, har fungerande kommunikationer en avgörande betydelse för en positiv näringslivsutveckling. Därför behövs det en ökad satsning på omoch tillbyggnad av vägnätet. Det skulle också ge värdefulla arbetstillfällen. Jag skall inte beröra den frågan mer i dag, eftersom frågan tas upp i ett särskilt betänkande. Jordoch skogsbruket har också stor betydelse för sysselsättningen i Norrbotten. Möjligheterna att behålla befolkningen på landsbygden och därmed också upprätthålla en fungerande samhällsservice är i hög grad beroende av utvecklingen inom jordoch skogsbruket. Kostnadskrävande investeringar och dålig lönsamhet i jordbruket medför att rekryteringen till näringen har minskat. Ungdomar sökar sig till andra yrken, vilket är oroande. För att stimulera en nödvändig nyetablering och generationsväxling inom jordbruket bör även jordbrukarna komma i åtnjutande av den hjälp och det stöd som erbjuds nystartande i andra näringar. Därför bör den s.k. starta-eget-ersättningen även komma ungdomar inom lantbruket till del. Jag vill fråga socialdemokraternas talesman i den här debatten: Vad är motivet till att utesluta jordbruket från starta-eget-ersättningen? Flera av länets kommuner står inför problem. De är inte så akuta, men det kan bli drastiska problem framöver. Jag tänker på Arjeplog och Jokkmokk, när gruvverksamheten och vattenkraftsutbyggnaden är avvecklad. Gruvverksamheten i Arjeplog kommer till slut till ett läge då det inte går att komma vidare. För dessa båda kommuner behövs ett särskilt åtgärdspro gram. Inriktningen måste vara att åstadkomma småföretagsutveckling, ökad Prot. 1987/88:131 satsning på turism och servicesektor osv. 1 juni 1988 I Pajala, Jokkmokk och Jörn bedrivs en omfattande verksamhet vid de s.k. demografiska databaserna. Den verksamheten finansieras nu med arbetsmarknadspolitiska medel. Det bästa vore att permanenta verksamheten, som vi från centerns sida har föreslagit i olika sammanhang. Det skulle ge en tryggare anställning för personalen. Utskottet hänvisar i sin skrivning till de överväganden som görs inom regeringskansliet och förutsätter att en långsiktig lösning snarast kommer till stånd. Jag vill också ta upp den här frågan mot bakgrund av ett uttalande av arbetsmarknadsministern i tidningen Haparandabladet för en tid sedan. Enligt intervjun tycks någon långsiktig lösning inte vara att vänta. Därför vill jag fråga Monica Öhman: Är det socialdemokraternas mening att skapa en finansiering av databaserna så att de kan utvecklas långsiktigt? Till sist, fru talman: Som jag sade tidigare tror centern på Norrbotten. Vi vill skapa ett livskraftigt Norrbotten. Med rätt politik, med nya ekonomiska medel, med nya politiska inslag, med en bättre näringspolitik och med en kraftfullare regionalpolitik i stort kan vi få ett betydligt mer levande Norrbotten. Med det, fru talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer som centern har undertecknat i det här betänkandet.

Fru talman! Jag vill rikta en fråga till Per-Ola Eriksson. Norrbottens län har ökat sin elenergiförbrukning sedan 1982 med 38 9. Centerns energipolitik går ut på att stänga kärnkraftverken ganska snart. Man vill stänga dem mycket snabbt men ser ut att hamna någonstans i mitten på 90-talet. Det innebär — vi har redan sett effekterna— prishöjningar som blir mycket stora. Detta kommer att hota 10 000 industrijobb i Norrbotten. Det gäller industrijobb i Karlsborgsverken, vid Seskarö, vid SCA och ASSI i Piteå, inte minst vid SSAB Luleverken, vid LKAB i Kiruna och Malmberget, vid Boliden i Arjeplog och Aitik. Det kommer också att bli en höjning av elenergikostnaderna för varje hushåll i storleksordningen 6 000 kr. per år. Ger de här uppgifterna anledning för Per-Ola Eriksson att något ompröva inställningen till elenergipolitiken, eller får jag samma svar som jag har fått tidigare? Det är att vi inte skall bygga ut vattenkraften, inte använda kolet och inte heller oljan — vi skall inte förstöra luft och vatten ytterligare. Kvar blir då torv, vind och sol. Min sista fråga är: Kommer torv, vind och sol, Per-Ola Eriksson, att hjälpa 10 000 industrijobbare i Norrbotten att behålla sina jobb?
Fru talman! Jag vill ge ett gott råd till Erik Holmkvist i dagens debatt om Norrbotten: Måla inte upp skräckvisioner och nya problem! 79 Jag har nämligen lärt mig att den bild som Erik Holmkvist ibland brukar måla upp om framtiden aldrig blir verklighet. Jag tycker att vi i stället skall gripa oss an Norrbotten positivt. Med en ny energipolitik kan vi utveckla Norrbotten genom att ta vara på de resurser som finns i länet. Den som förfäktar uppfattningen att Norrbotten, som är det mest energirika länet av alla län i landet, skulle komma att drabbas av kärnkraftsavvecklingen är icke trovärdig, Erik Holmkvist.
Fru talman! Det var ett avslöjande svar från Per-Ola Eriksson. Det gav inte något som helst besked till 10 000 industriarbetare i Norrbotten. Han gav bara det beskedet att dessa skräckvisioner aldrig kommer att bli verklighet. Men, fru talman, vi har redan fått klara besked om att Per-Ola Erikssons energipolitik för ett hushåll i Norrbotten innebär 6 000 kr. mer i elenergikostnader varje år. Dessa höjningar innebär ett hot inte bara mot Ljungaverk, där man allvarligt överväger att stänga, utan mot alla de orter i Norrbotten som jag har redovisat. Per-Ola Eriksson säger som sagt att det som jag målar upp aldrig kommer att bli verklighet. Vad har Per-Ola Eriksson för stöd för att hävda detta? Han säger vidare att vi skall använda de resurser som finns i länet. Ja, visst. Det är bara det, som Per-Ola Eriksson till sist kom in på, att vi skall använda torv, vind och sol. Sol har vi ont om. Vind har vi inte särskilt gott om, och när det gäller torv är det bråk om varje liten myr som vi skall dika ut och ta i anspråk.

Fru talman! Kan vi inte föra denna debatt på hemmaplan, Erik Holmkvist? Debatten verkar nu alltmera handla om petitesser och frågor som vi i olika sammanhang och på ett mera sakligt sätt tidigare har kunnat diskutera. Ett län som är så rikt på energi som Norrbotten behöver inte drabbas hårdare av kärnkraftsavvecklingen än något annat län. Jag påstår att den som driver någon annan linje icke är trovärdig. Jag noterar vidare med tillfredsställelse att Erik Holmkvist slåss så hårt för industriarbetarna. Detta var för mig en nyhet.

Fru talman! Inom Norrbottens län är statens ägande mycket betydande. Det gäller skogar och skogsmarker, vattenkraftstillgångar, fallhöjder och älvsträckor, gruvor, stålverk, skogsindustri och andra industrier. Under en i ett historiskt perspektiv kort period, framför allt efter andra världskriget, ökade dessa produktionsplatser sin betydelse. Där skapades flera jobb, och staten kammade också hem stora vinster på norrbottningarnas arbete. Vattenkraftsutbyggnaden i Norrbotten har varit omfattande, och där strävar regeringen uppenbarligen efter att den skall ge allt större vinst, som Prot. 1987/88:131 förs ut ur länet. 1 juni 1988 Nu driver de borgerliga partierna en samordnad kampanj för en utförsäljning av statligt ägda företag och domänverkets skogsmark. Socialdemokraterna har delvis vikit sig för dessa krav. Försäljningen av delar av SSAB och PKbanken tyder på detta. De statligt ägda företagen kunde ha drivits som offensiva spjutspetsar för en utveckling av Norrbottens län. Breddade produktprogram, ökade förädlingsinsatser och ny resursoch energisnål teknik borde ha prövats som medel för att utveckla dessa företag. Nu vet vi att det inte blir så. Tyvärr. En annan viktig fråga för Norrbottens befolkning och människorna i regionalt eftersatta områden är hur man skall kunna styra viktiga produktiva investeringar från storfinans och andra kapitalägare så, att rätten till arbete åt alla kan garanteras i alla regioner. Här måste vi inse att en investeringsstyrning från samhällets sida måste genomföras. Denna styrning kan lagstiftas fram. Löntagarfonder och AP-fonder kan genom direkta köp och etableringar ges den offensiva roll som förhandsdiskussionerna om deras betydelse ingav förhoppningar om. Förslagen i det betänkande som vii dag diskuterar rör åtgärder som sätts in istället för den mer dynamiska politik som vi från vänsterpartiet kommunisterna skulle vilja att regeringen förde inom de statliga företagen och som jag har försökt ge en bild av i inledningen av mitt anförande. Självfallet är vi positiva till insatser i Norrbotten, även om dessa inte görs i de statliga företagen. Vi anser att insatserna är otillräckliga och har föreslagit mer omfattande flyttningar av statlig verksamhet till Norrbotten än vad regeringen har föreslagit. Vpk anser också att det behövs fler lönebidragstjänster inom vårt län. I min egen hemkommun Arjeplog kan det också uppstå ett läge som kräver speciella insatser. Vi har även lagt fram förslag för att möta detta läge. Sågverksindustrin är viktig i hela vårt land och skulle, om förädlingen ökade, få en ännu större betydelse än den har i dag. Utöver de 10 milj.kr. som regeringen har föreslagit anser vi att riksdagen bör besluta om ett med 90 milj.kr. förhöjt belopp. Kvinnorna i Norrbotten och deras situation var ett dominerande tema för diskussionerna i och om vårt län under fjolåret. Vpk föreslår därför en särskild insats, där medel ställs till länsstyrelsens förfogande för ett kvinnoprogram innefattande kulturaktiviteter och förbättringar på arbetsmarknaden för kvinnor. Jag vill också något kommentera det som tidigare har sagts här i debatten. Samtliga tidigare talare har i och för sig talat om vårt vackra län och om viljan att förbättra och att stå för en bättre politik.

Är detta den kraftfulla politik som skall ge norrbottningarna bättre förhållanden och skapa bättre förutsättningar för Norrbottens län? Det är också intressant att Erik Holmkvist utifrån sina erfarenheter angriper lönepolitiken i detta land. Det är faktiskt så att man nästan hoppas 81 att Erik Holmkvist skall börja närma sig vpk. Vi anser att man med de fixerade lönetaken och med låglönepolitiken i Sverige har gett företagen enorma vinster, medel som borde ha kunnat användas på ett mer produktivt sätt. Jämförelsen med Schweiz är ur den aspekten intressant. Jag har emellertid lyssnat till andra moderata talare som har tyckt att regeringen varit alltför släpphänt, att facken inte har tagit sitt ansvar, att man borde ha försökt hålla lönerna nere ännu mer. Det finns ingen konsekvens i den politiken. Fru talman! För människor utanför vårt län kan det möjligen te sig svårförståeligt att vi inte nöjer oss med regeringsförslaget. Till dessa vill jag säga: Norrbotten har under årtionden fött, fostrat och utbildat stora skaror av friska, handlingskraftiga människor som tvingats lämna vårt län, ett län med enorma naturresurser som i betydande delar varit statsägda. Exploateringen och utnyttjandet av länets arbetskraft och naturresurser har berikat storfinans och statsmakt. Vänsterpartiet kommunisterna har alltid hårdnackat och konsekvent kämpat för bättre förhållanden för befolkningen i Norrbotten. Länet har naturtillgångar och duktiga, beslutsamma och handlingskraftiga människor. Ge oss förutsättningar för att också utnyttja dessa positiva faktorer för vårt län och dess befolkning! Ge oss kraftverksvinsterna åter! Stöd våra reservationer till detta betänkande! Det gäller reservationerna 4, 5, 13, 17, 20, 26, 33, 36 och 37, vilka jag yrkar bifall till.

Fru talman! Till Paul Lestander vill jag gärna lämna några upplysningar. Hans fråga ställdes på ett sådant sätt att jag gärna svarar. Om det skulle gälla enbart pengar, Paul Lestander, skulle Norrbotten vid det här laget — det gäller såväl anställda och företag som kommuner och landsting — ha varit stenrikt. Men så är det inte. Trots att länet har fått 9,8 miljarder kronor sedan 1982 har vi stora problem, även om våra möjligheter kanske är bättre nu än tidigare. Men problemen kvarstår. De grundläggande förutsättningarna för expansion och utveckling är fortfarande mollstämda. Det är inte enbart fråga om pengar, Paul Lestander, utan det är också fråga om att låta den enskilda människan ha framtidstro och arbeta efter eget huvud. Man får inte låta regler, lagar och förordningar, statliga ingripanden och andra myndighetsingripanden göra livet surt för människorna. Vi moderater ställer oss bakom ett anslag på 100 milj.kr., ett mycket stort anslag, ett extra anslag till länsstyrelsen. Det är alltså ett länsanslag som länsstyrelsen själv skall förfoga över. Utöver dessa 100 milj.kr. stödjer vi anslag på utbildningssidan — det är viktigt inte minst för högskolan. Vi ställer oss också bakom att finansfullmakten får användas. Detta kan inte, Paul Lestander, uttryckas på det sätt som ni gjorde här från talarstolen. Det var inte rätt siffror som nämndes. Sedan något om herr Tyman och herr S. Andersson. Varför har herr Tyman 18 600 kr. kvar efter skatt, medan herr S. Andersson i Luleå har kvar 6 000 kr.? Jo, därför att stat, kommun och landsting här hos oss genom skatter och en mängd avgifter har tagit hand om all tillväxt under de senaste 15 åren. Sedan början på 70-talet har all tillväxt gått till staten, kommunerna och landstingen. När en arbetare i Sverige gör en insats för sitt företag och sig själv i form av övertid eller kanske en löneförhöjning tar staten, kommunen och landstinget hand om mer än två tredjedelar av de pengarna. Är det då så egendomligt att tillväxten i samhället inte blir den som vi önskar? För de enskilda människorna blir det dess värre ingen tillväxt.

Fru talman!

De andra siffrorna och jämförelserna har jag också tagit direkt från betänkandet. Om jag använde fel siffror berodde det inte på att jag citerade fel utan på att det är fel i utskottsbetänkandet, vilket jag trots allt tvivlar på. När det sedan gäller den mer ideologiska utgångspunkt som Erik Holmkvist använde, nämligen att kommuner och landsting tar si och så mycket pengar, vill jag säga att jag inte känner till den schweiziska socialpolitiken. Jag vet inte om man där har i huvudsak fri sjukvård. Jag vet inte om man har inbyggd ATP-försäkring eller om man har samma slag av premiereservsystem som det man bygger upp i Sverige. Om Erik Holmkvist står till tjänst med att tala om hur de jämförelserna utfaller, kanske man får en klarare bild av vad man har kvar och hur pengarna kan användas. Jag förstår att det är stora skillnader mellan Schweiz och Sverige beträffande skatteuttaget. När det gäller de övriga frågorna är det ju ändå bekant att moderaterna också när det gäller kommuner och landsting har en helt annan nedskärningspolitik, en helt annan politik i fråga om skatteutjämning, en politik som också måste värderas utifrån vad den innehåller för Norrbottens arbetande människor. Om debatten fortsätter kanske vi kan utveckla den delen närmare.
Fru talman! Arbetsmarknadspolitiska insatser, Paul Lestander, är bara en del av de insatser som görs i Norrbotten i och med detta betänkande. Det görs ju många många fler insatser. Moderat politik är inte en överbudspolitik när det gäller att anslå medel till vare sig Norrbotten eller något annat län. Vi tror inte att utvecklingen i Norrbotten gynnas av att man i fortsättningen sprider pengar på samma sätt som man hittills har gjort. Jag vill ännu en gång påminna om att under de sex år som socialdemokraterna har varit i regeringsställning så har 9,8 miljarder kronor satsats i Norrbottens län. Vi har tagit emot de pengarna och använt dem efter bästa förstånd — det vill jag säga. Jag tror säkert att det har haft en betydelse, men långsiktigt kan man inte fortsätta att utdela paket efter paket. Så något om herr Tyman. I Schweiz, ett av lågskatteländerna i Europa, finns det i dag inga köer till kranskärlsoperationer, höftledsoperationer eller starroperationer. I mitt inledande anförande nämnde jag att vi bara med användande av löntagarfondspengarna i Norrbotten skulle kunna beta av köerna till kranskärlsoperationer, höftledsoperationer och starroperationer ned till noll. Här har vi ett av skälen till att vi i Sverige inte är bäst när det gäller socialpolitik. Paul Lestander! Är det en gärd av solidaritet att landsting och vissa kommuner i Norrbotten samma år höjer skatten med över 2 kr. — mer än 3 500 kr. i ökad skatt per år och familj där två makar arbetar? Detta är socialdemokratisk politik då den är som allra sämst.
Fru talman! Erik Holmkvist avstår från att gå in på hur sjukvården i Schweiz finansieras, även om han hävdar att det inte finns några köer där. Han avstår från att erkänna att det är statens stöd till kommunerna som har inneburit att kommunerna har måst höja sina skatter. Varje år vid budgetbehandlingen i riksdagen har vi kunnat konstatera att moderaterna alltid har framlagt mycket mer långtgående förslag till nedskärningar i stödet till kommunerna än dem som regeringen har föreslagit. När man höjer kommunalskatten och landstingsskatten kanske detta i och för sig inte upplevs som särskilt positivt, men man måste ju ändå alltid tänka på vad man får för skattepengarna. De går till en samhälleligt betald sjukvård, kommunal barnomsorg och en lång rad socialt viktiga åtgärder, som är viktiga också för att man skall kunna driva näring och för att människor skall kunna ha det bra över huvud taget. Ur den aspekten är naturligtvis dessa nyttigheter nödvändiga. Så till frågan om 31,6 milj.kr. eller någon annan summa. Trots allt är det ju en viss skillnad. Att ni sedan i andra avseenden har stött förslaget om 100 milj.kr. är en annan sak, men här föreligger alltså skillnader i arbetsmarknadspolitiken. Märk det hemma i Norrbotten!

Fru talman! Inledningsvis är det kanske lämpligt att påminna om den regionalpolitiska debatten i kammaren den 26 maj. Den ekonomiska utvecklingen och socialdemokratins politik kom väl fram i denna debatt och kan också vara en lämplig inledning till Norrbottensdebatten. Den tredje vägens politik med arbete åt alla, en rättvis fördelning och en god ekonomisk tillväxt utgör själva grunden för att Norrbotten skall kunna vända utvecklingen. Strukturen i Norrbotten och de problem denna medför för de enskilda människorna är väl känd, inte minst här i riksdagen där svårigheterna i länet varit en ständigt återkommande fråga. Det är därför glädjande att vi nu kan se en klar förbättring av arbetsmarknadssituationen och att ett nytt näringsliv är på väg att växa fram. I en intervju i Dagens Nyheter den 14 maj sade länsarbetsdirektören Göran Uusitalo: ”--- Norrbotten sjuder av ett intresse som aldrig tidigare för nyföretagande. Det avspeglas i de många ansökningarna om regionalpolitiskt stöd och ”starta eget'-bidrag. Här intar Norrbotten i dag en tätposition bland skogslänen.” Svårigheterna i Norrbotten är emellertid långt ifrån övervunna — fortfarande är de statliga basföretagen dominerande. Behovet av fortsatt marknadsanpassning beräknas medföra att antalet sysselsatta minskar med 2 200 personer fram till år 1992. Den i övrigt positiva utvecklingen i Norrbotten är sårbar och kräver fortsatta stimulanser med långsiktig inriktning. Det är mot denna bakgrund man skall se regeringens förslag om särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens län. Förslagen har utarbetats i samverkan mellan nio departement. Riksdagen har i dag att behandla dessa samlade åtgärder för Norrbottens län. Förslagen har behandlats i flera av riksdagens utskott. Företrädare för de olika utskotten kommer att vidareutveckla de konkreta förslag som behandlas. Själv kommer jag att uppehålla mig vid de delar som behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 19. Förslagen i propositionen har två huvudsyften. För det första görs insatser för att möta de omedelbara omställningsbehoven vid de statliga basindustrierna. Det handlar här framför allt om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa syftar till att lindra och motverka de negativa effekter som kan uppstå för de enskilda som berörs av neddragningarna, men innefattar också åtgärder som syftar till att stödja en positiv sysselsättningsutveckling på längre sikt. För det andra vidtas — och här ligger tyngdpunkten — långsiktiga åtgärder för kompetensutveckling och allmän näringslivsutveckling. Denna långsiktiga inriktning kompletteras med olika åtgärder som direkt innebär nya arbetstillfällen, bl.a. genom lokalisering av statlig administrativ verksamhet. Inlandets problem uppmärksammas också genom en rad åtgärder. Det nu aktuella åtgärdspaketet kan inte ses isolerat från övriga insatser som har gjorts — och som görs — för Norrbotten. Mycket betydande insatser har genomförts av statsmakterna de senaste tio åren. Detta gäller både ordinarie insatser och särskilda åtgärdspaket. Jag vill i detta sammanhang peka på en viktig tendens när det gäller insatserna i Norrbotten. Tyngdpunkten har tidigare legat på kortsiktiga åtgärder framför allt inom det arbetsmarknadspolitiska området. De borgerliga regeringarna lade fram åtgärdspaket 1979 och 1982, vilka innehöll vissa långsiktiga åtgärder. Jag vill dock påstå att vändpunkten kom åren 1982-1983 då arbetarrörelsen i Norrbotten efter ett omfattande arbete på basplanet lade fram en plan för sysselsättning och utveckling i Norrbotten. Planen låg till grund för regeringens och riksdagens beslut 1983 att satsa 4 miljarder kronor på utveckling i länet. Betydande insatser gjordes för att klara omställningen i malmfälten, men dessutom gjordes kraftfulla insatser på infrastruktur, forskning och utveckling samt på utveckling av ett nytt näringsliv. Till de särskilda insatser som här nämnts kommer ordinarie program inom bl.a. arbetsmarknadsoch regionalpolitiken. Inom arbetsmarknadspolitiken har en markant omsvängning i Norrbotten skett. Beredskapsarbeten och andra sysselsättningsskapande åtgärder har minskats kraftigt. Inriktningen är nu i stället att se till de arbetskraftsresurser man har och att utveckla dessa, t.ex. genom arbetsmarknadsutbildning. En försöksverksamhet bedrivs i östra Norrbotten med en friare användning av de arbetsmarknadspolitiska medlen. Dessa används bl.a. för utvecklingsprojekt för att stärka nya och etablerade företag. På regionalpolitikens område har sedan år 1982 över 200 företag i länet fått lokaliseringsstöd och offertstöd som beräknas medföra cirka 1700 nya arbetstillfällen. Länsstyrelsen har fått kraftigt förstärkta resurser: totalt har man disponerat över 400 milj.kr. under den senaste femårsperioden. De nu aktuella förslagen beträffande Norrbotten bör — som utskottet framhåller — ses som komplement och vidareutveckling av tidigare gjorda insatser. Förslagen innebär i sammanfattning följande. För kompetensutveckling föreslås insatser inom utbildningsoch industridepartementens områden om sammanlagt 241 milj.kr. För det första föreslås insatser för utbildning och teknikspridning som direkt skall komma hela länet till del. För det andra föreslås en kraftig satsning på forskningsoch utvecklingsverksamhet med tyngdpunkten lagd på högskolan i Luleå. För näringslivsutveckling föreslås sammanlagt 169 milj.kr. Inom denna ram föreslås bl.a. fortsatt utveckling av rymdverksamheten i Kiruna, utökade prospekteringsinsatser i länet, ett treårsprogram för intensifierat skogsbruk samt ett utvecklingsprogram för sågverksoch trämanufakturindustrin. Vidare föreslås att 30 milj.kr. anvisas för att förstärka tillgången på riskkapital i Norrbottens län. Särskilda insatser för näringslivsutveckling i Kiruna, Gällivare och Kalix kommuner samt åtgärder för turistnäringen föreslås också. För regionala utvecklingsinsatser föreslås 100 milj.kr. Medlen skall disponeras av länsstyrelsen i Norrbottens län för att utveckla och genomföra bl.a. sådana projekt som redovisats från länet. För lokaliseringar av statlig verksamhet föreslås sammanlagt 65 milj.kr. Genom nu aktuella lokaliseringar beräknas länet tillföras 240 nya tjänster. Därutöver kan nämnas att televerket och postverket för närvarande utreder omlokaliseringar som syftar till att tillföra Norrbotten ca 300 nya tjänster. Utskottsmajoriteten har särskilt markerat det tillfredsställande i att de föreslagna åtgärderna har sin tyngdpunkt på kompetensutveckling och allmänt näringslivsstimulerande insatser. Därmed fullföljs den inriktning som i huvudsak inleddes genom riksdagens beslut år 1983. Redan genom dessa åtgärder — och genom den allmänna förbättring av ekonomin som den förda politiken har inneburit — kan en vändning till det bättre noteras i Norrbotten. Som framhålls i propositionen är den utveckling som nu kommit i gång sårbar, något som ställer särskilda krav på uthållighet i gjorda satsningar. Genomförandet av de föreslagna åtgärderna har i stor utsträckning delegerats till lokal och regional nivå. Den framtidstro som nu finns i Norrbotten kommer att förstärkas genom att människorna i regionen i stor utsträckning själva kan förfoga över de medel som är nödvändiga för att komma till rätta med problemen. Fru talman! De borgerliga partierna tar i sina kommittémotioner i stor utsträckning upp principiella regionalpolitiska ståndpunkter. Dessa principer diskuterades här i kammaren för en vecka sedan, och med tanke på kammarens arbete skall jag avstå från att kommentera dem. Det som allmänt kan sägas om reservationerna, som är 37 till antalet, är att inte en enda är gemensam för de borgerliga partierna. Man kan inte påstå att det finns någon gemensam analys av problemen, och framför finns det inte något gemensamt förslag om hur problemen skall lösas. Jag tycker mig ha märkt av den debatt som pågick här för en stund sedan att denan bara förstärkt den oenighet som finns inom det borgerliga blocket när det gäller regionalpolitiken och länets framtid. Men jag måste också hålla med Per-Ola Eriksson och säga till Erik Holmkvist att det allmänpolitiska anförande som han inledde med och avslutade med en välkomsthälsning till Norrbotten rimmade mycket illa med den svartmålning han gav sig in på. Och vad värre är: detta är den största otjänst vi kan göra vårt län. För vilken företagare vill satsa på ett län som är så dystert, så svart och så omöjligt? Erik Holmkvist borde verkligen tänka sig för. Detta gagnar inte Norrbotten! Fru talman! Låt mig bara göra ett par kommentarer till reservationerna. Moderata samlingspartiet, som ensamt står för 16 av reservationerna, vill på alla tänkbara sätt dra ner på insatserna. Man säger nej till särskilda satsningar i Arjeplog, precis på samma sätt som man hela tiden sagt nej till östra Norrbotten. Man säger också nej till extra resurser på förmedlingskontoren för att möta de friställningar som strukturomvandlingarna medför. Vidare har man lyckats inteckna det nya anslaget om 100 milj.kr. nästan fullt ut genom att inte vilja anslå särskilda pengar till projekt som Arjeplog, teknikspridning, särskilda insatser i Kiruna, Gällivare och Kalix. Jag måste säga att här finns inte mycket kvar att hämta för det nya småföretagande som håller på att växa upp i Norrbotten. Centerpartiet, som i alla sammanhang säger sig vara det enda parti som har vilja att föra en verklig regionalpolitik, anser nu att insatserna är för små och har fel inriktning, men centern ger sig ändå på en prutning när man avstyrker 17,4 milj.kr. för 30 årsarbetare vid arbetsförmedlingarna under tre år just för att klara strukturförändringarna. Man säger visserligen i sin reservation att dessa personalresurser får omdisponeras från de centrala resurser som finns. Ja, detta låter sig sägas, men det är svårt för oss att ha en uppfattning om huruvida det över huvud taget är möjligt att göra på de sättet, och dessutom kan inte detta ske med en gång. Ett avslag äventyrar den effektivitet och service som de lokala kontoren byggt upp och som i andra sammanhang lovprisats från denna talarstol av centerpartiets företrädare. Fru talman! Som norrbottning vill jag avslutningsvis säga: Norrbottenspropositionen är bra, den är ett instrument för alla de människor som gör ett fantastiskt arbete för att utveckla länet. Den är en nödvändighet för det nyföretagande som håller på att växa fram i Norrbotten. Jag yrkar bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 19 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Monica Öhman inledde ju med en hyllning till den s.k. tredje vägens politik. Förmodligen har hon råkat ut för en högläsning ur någon socialdemokratisk valhandbok, för vad hon missade att tala om var att denna politik har förts till ett mycket högt pris för löntagare och pensionärer. Jag tänker då på den jättedevalvering som man slog till med 1982 och på den rekordhöga arbetslöshet som den socialdemokratiska regeringen tillät sig 1983, både i procent och i absoluta tal. Det rekordet har ingen lyckats överträffa. Sedan gör Monica Öhman en poäng av att detta har behandlats i nio olika departement. Ja, fru talman, det är bra att det är så, men det skedde inte utan vånda från kanslihusets sida. Det var faktiskt riksdagen som fick ta itu med industriministern och regeringen och framhålla att initiativen bör komma via de ordinarie, reguljära vägarna och inte i några särskilda penningpåsar som industriministern har att förfoga över. Så hörde vi återigen att vändpunkten kom 1982/83, då den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Det är klart att man kan tala om olika vändpunkter, men allting var som sagt inte positivt. Och ser vi det hela regionalpolitiskt finns det inte särskilt mycket för Monica Öhman att hämta ur de många yrkanden som socialdemokraterna hade 1982. Ett förslag gick ju ut på att man var bekymrad för att storstadstillväxten var för svag och för långsam. Ett annat huggskott var att man ville införa ett nytt stödområde, D. Detta hade knappast gynnat utvecklingen i Norrbotten om det hade blivit verklighet. Som väl var avvisade riksdagen båda dessa yrkanden som socialdemokraterna då förde fram. Nu sjuder det av aktivitet uppe i Norrbotten, säger Monica Öhman. Vi hoppas naturligtvis att så är fallet. I mycket är vi också överens om de regionalpolitiska besluten. 1979 års beslut, där ett folkpartistiskt statsråd stod för propositionen, hade ju i allt väsentligt stöd från socialdemokratiskt håll, och det ligger till grund för mycket av vad vi gör i dag. Vi har inte sådana väldiga spännvidder i den svenska regionalpolitiken, och det kan vi vara tacksamma för. Men en sak behöver vi starkare ta itu med, och det är de långsiktiga saker som den regionalpolitiska utredningen håller på med. Jag efterlyste industriministerns besked om huruvida utredningen får de resurser som behövs för att klara ut detta. Monica Öhman som själv tillhör utredningen kanske skulle kunna ge ett besked här i kammaren: Är det möjligt att förverkliga regionalpolitiska utredningens mål genom att den tillförs resurser, så att riksdagen snart kan få underlag för mera långsiktiga beslut? Vi är ju i stort överens om att regionalpolitiken icke kan föras kortsiktigt.

Fru talman! Jag tror att man behöver göra klart för många i den här debatten att den proposition vi nu behandlar egentligen är ett beställningsverk av riksdagen. När vi behandlade regionalpolitiken i fjol gav regeringen alldeles för litet resurser. Då krävde oppositionen att regeringen skulle återkomma med åtgärdsprogram för de sämst utsatta regionerna. Propositionen har alltså tvingats fram av oppositionen och inte tagits fram godvilligt av regeringen. Monica Öhman berörde förändringen av arbetsmarknadspolitiken och den friare användningen av resurserna. Det är en oerhört viktig del. Vi har i alldeles för stor utsträckning varit fixerade vid arbetsmarknadspolitiska inslag i regionalpolitiken och mindre litat till långsiktiga näringspolitiska insatser. Genom en friare användning av arbetsmarknadsresurserna kan vi överföra resurser till näringspolitiska insatser. Monica Öhman påstod att vi hade sagt nej till 30 årsarbeten. Detta är fel! Vi har föreslagit att pengarna skall användas till offensiva satsningar på kommunikationer och näringspolitiska åtgärder och menat att man inom det stora arbetsmarknadsverket borde ha möjlighet att klara 30 tjänster till Norrbottens län. Vi anser att man får mer för pengarna med vårt förslag. Monica Öhman sade att vändpunkten kom 1982-1983 och att man då hade en plan för Norrbotten. Får jag fråga Monica Öhman: Är det den planen som har inneburit att 22 personer per vecka har flyttat ut från Norrbotten sedan 1982 eller att nettoutflyttningen varit totalt 6 000 personer sedan 1982? Då var det inte särskilt mycket med den planen! Jag fick inte svar på min fråga om starta-eget-ersättningen till jordbruk. Jag hoppas att Monica Öhman kan svara på den frågan i en kommande replik. Jag vill dessutom ha ett förtydligande när det gäller bidrag till databaser. Kommer de att permanentas? Kommer socialdemokraterna att ta fram pengar, så att den mycket fina verksamhet som bedrivs i databaserna kan fortsätta att utvecklas? Personalen, som nu svävar i ovisshet, har rätt att få besked från socialdemokraterna just i den här debatten.

Fru talman! Monica Öhman försökte i sitt inlägg att göra ett nummer av att vi har sagt nej till de pengar som äskas till Arjeplog, till teknikutveckling, till utveckling inom sågverksbranschen och till kommunerna Kalix, Gällivare och Kiruna. Det har vi inte sagt nej till! Vi säger inte nej till den föreslagna användningen, men vi säger: Ta dem från hundramiljonerspotten. Det är en jättestor påse pengar, som vi menar att länsstyrelsen skall använda i detta sammanhang. Det påståendet var alltså inte riktigt, Monica Öhman! Monica Öhman menar att jag gör en svartmålning, målar upp en bild av Norrbotten som dystert, svart och omöjligt. Hon säger att det är en otjänst mot länet. Hur kan det vara en otjänst mot länet att redovisa situationen objektivt? Monica Öhman säger vidare: Svårigheterna i Norrbotten består. Javisst! Det är vad de gör, och jag har objektivt precicerat de svårigheter som Monica Öhman säger består i Norrbotten. Det är skillnaden! Gör man en sådan presentation blir det en mörk bild — men märk väl att Monica Öhman inte har sagt att bilden är orättvis! När man staplar problem på varandra på detta sätt visar det givetvis att situationen är mörk — men det är en objektiv redovisning. Monica Öhman säger vidare att länsstyrelsen har fått ökade resurser. Javisst. Riksdagen körde över regeringen i fjol och sade att 200 milj.kr. extra skulle gå till länen. Det var tack vare oppositionen som det anslaget ökades. Jag fick inget svar på de frågor jag ställde till Monica Öhman, och jag tror att det är nödvändigt att jag påminner henne om dem: Är det på grund av en socialistisk majoritet i kommuner och landsting sedan länge som utvecklingen i Norrbotten inte har blivit vad den skulle ha kunnat bli? Några andra län med socialistisk majoritet har en utveckling som är lika dålig, exempelvis Blekinge. Vart tog alla storstilade planer vägen som socialdemokraterna hade med Stålverk 80, stora älvutbyggnader etc.? Ni lurade Norrbotten! Den sista frågan är viktig och lyder: Hur kan socialdemokraterna säga nej till 100 milj.kr. extra varje år till föräldrar i Norrbotten, dessutom med en rättvis fördelning?

Fru talman! Monica Öhman bevärdigade inte vpk:s reservationer med ett ord annat än att hon yrkade avslag på dem. Rätteligen skulle jag kanske inte ha begärt replik. Men, Monica Öhman, vpk:s förslag ligger ovanpå regeringsförslaget på det sättet att vi har yrkat bifall till det. Samtliga våra förslag är alltså förbättringar av regeringsförslaget och förbättringar i förhållande till utskottsmajoritetens förslag. Varför denna tystnad? Är det därför att Monica Öhman faktiskt tycker att den nivå regeringens förslag innebär är den exakt rätta? Vill inte Monica Öhman ha ytterligare förbättringar?

Fru talman! Elver Jonsson talar om den tredje vägens politik och påstår att jag har sagt att priset är för högt och att vändpunkten kom 1982-83. Jag står för att det var ett högt pris vi fick betala, vi som tog över och såg till att vändpunkten kom. Det var på grund av det underskott som hade skapats i statsfinanserna under de sex borgerliga åren som vi fick betala det höga priset och som vi fick den höga arbetslösheten. Det är därför vi säger att det är tack vare den politik vi har skapat som vi har fått en förändring. Per-Ola Eriksson talar om en beställning av riksdagen. Ja, i fjol våras var oppositionen lycklig. Då hade den lyckats sätta både s-gruppen och industriministern på kant. Ni hade fällt oss och klart deklarerat hur ni ville ha det med regionalpolitiken. Och med det konststycket lyckades ni minska det regionalpolitiska stödet med 100 milj.kr. — men det är väl sådant ni inte vill komma ihåg! Det är inte bara här i riksdagen som det har beslutats och diskuterats om särskilda insatser för Norrbotten. Ibland får vi kritik från oppositionen för vad vi gör på våra socialdemokratiska kongresser. Eftersom Per-Ola Eriksson inte var med på den senaste kongressen, kan jag tala om att vi även där diskuterade en insats för Norrbottens län. Dessutom är detta en fortsättning på de satsningar som den socialdemokratiska regeringen började göra när vi socialdemokrater återtog makten. Det är alltså nästa steg, även om ni berömmer er av att det är ni som har åstadkommit dagens debatt. För jordbruket finns det flera andra stödformer än starta-eget-bidraget — det vet Per-Ola Eriksson lika bra som jag. När det gäller databaserna tog Per-Ola Eriksson upp arbetsmarknadsministerns besök i Haparanda och intervjun som gjordes där. Vi socialdemokrater har ambitionen att få till stånd en permanent lösning, men de inblandade parterna måste få föra förhandlingar. Vi är inte beredda att säga att centralerna skall stängas, och av den anledningen måste arbetsmarknads Prot. 1987/88:131

Fru talman! Vad jag anförde beträffande den pålaga som lades på löntagare och pensionärer efter regeringsskiftet och som jag kallade ett högt pris har Monica Öhman inte dementerat. Hon säger att socialdemokraterna hade ett kraftigt budgetunderskott att hantera. Det är riktigt att budgetunderskottet var stort, men tappa inte bort att lågkonjunkturen var exceptionell under de år som vi satt i regeringsställning. Oljan var tiotals miljarder kronor dyrare då än den har varit under motsvarande perioder senare och att vi kostade på oss en välgörande strukturförändring — en förändring som jag har sett att t.o.m. industriministern hyser sympati för. Monica Öhman gjorde ett felaktigt påstående om den höga arbetslösheten, som hon antydde skulle ha varit högre under våra regeringsår. Det är fel! Rekordet var 1983, både i fråga om andel och i absoluta tal. Det gäller för Monica Öhman att läsa statistiken korrekt, så att felaktigheten inte upprepas. När det gäller regionalpolitiken har folkpartiet ofta varit överens med och fått stöd från socialdemokraterna. Det är ingenting att smyga med; det är bra när det kan skapas breda majoriteter i riksdagen. På tre punkter beklagar jag ändå att vi har olika meningar. För det första gäller det länsanslagets uppräkning, som ni har bekämpat. För det andra gäller det folkpartiets förslag om att utvidga nedsättningen av arbetsgivaravgiften i all icke-offentlig verksamhet i de svårast drabbade kommunerna. Det skulle vara ett bra tillskott till näringslivet i Arjeplog, Pajala och Övertorneå, för att nämna tre kommuner med svårigheter. För det tredje har ni tagit bort sysselsättningsstödet i stödområde C. Detta är tre viktiga områden som det är så olyckligt att ni har varit negativa till. På den punkten har vi alltså icke varit överens. När det gäller det långsiktiga förfarandet tror jag ändå att det här i kammaren i stort finns en betydande enighet om att paketpolitiken bör överges. Den har behövts flera gånger, och den behövs nu — i allt väsentligt ställer vi oss i folkpartiet bakom den nu liggande regeringspropositionen. Långsiktigt måste det dock bli en annan tingens ordning, när ett kontinuerligt arbete kommer till stånd också inom regionalpolitiken.

Fru talman! Monica Öhman kör - jag vet inte för vilken gång i ordningen — sifferexercisen om de regionalpolitiska anslagen. För sista gången denna mandatperiod vill jag säga till Monica Öhman att riksdagsmajoriteten ökade anslagen till regionalpolitiken med 200 milj.kr. i fjol. Samtidigt beställde vi ett åtgärdspaket för de sämst utsatta regionerna. Det har kommit ett Bergslagspaket — låt vara att det fanns anledning att ha synpunkter på det — och nu har det kommit ett Norrbottenspaket, som kostar drygt 790 milj.kr. Vi lyckades ganska bra i fjol, Monica Öhman, med att pressa regeringen, som såg sig tvungen att gå oppositionen till mötes och lägga fram detta förslag. Om man summerar finner man att centern, folkpartiet, moderaterna 9 och vpk faktiskt har medverkat till att höja anslagen till regionalpolitiken. Så var det med den saken. Det finns så många andra stödformer än starta-eget-bidrag, säger Monica Öhman. Ge mig då ett enda exempel på nyetableringsstöd för jordbrukarungdomar som skulle kunna motsvara starta-eget-bidraget! Jag nöjer mig med ett enda exempel. Men kom inte dragande med vanliga kreditgarantier osv., därför att den typen av stöd ges också till annan verksamhet. Vilket stöd inom det arbetsmarknadsoch regionalpolitiska området skulle kunna motsvara detta bidrag? Jag vill upprepa min fråga: Varför har socialdemokraterna uteslutit just jordoch skogsbruket från den grupp som får sänkt arbetsgivaravgift? Varför är det viktigare att premiera hotelloch restaurangnäringen i stället för trädgårdsnäringen och de areella näringarna? Det är en oerhört viktig fråga för i synnerhet Norrbottens inland. Den situation som några av länets kommuner står inför, t.ex. Arjeplog och Jokkmokk, är så bekymmersam att det behövs speciella åtgärder. Jag vill redan nu säga att det som regeringen har föreslagit inte kommer att räcka om det skall kunna skapas långsiktig trygghet för dessa områden. Jag tycker att Monica Öhman, efter att nu ha fått råd från ett antal personer, bör kunna utveckla ett svar på den punkten.
Fru talman! Jag förstår att Monica Öhman har svårigheter att formulera sina svar på de frågor jag har ställt — frågor som är mycket intressanta för Norrbottens vidkommande — men jag ser fram mot att få besked. En ytterligare aspekt som jag skulle vilja få fram i detta inlägg är att socialdemokraterna har ett stort ansvar när det gäller löntagarfondsskatternas påverkan på landsting och kommuner inte minst i Norrbotten där, som jag har nämnt tidigare, köerna till operationer skulle kunna betas av till noll mycket snabbt, om dessa skåtter utgick. Vad säger Monica Öhman om den energipolitik som vi ser konturerna av, även om socialdemokraterna i näringsutskottet är oeniga? Monica Öhman måste kunna kommentera hotet mot företagen och de 10 000 jobben i Norrbotten och inte minst de energiprishöjningar som varje hushåll får vidkännas och som kan beräknas till ca 6 000 kr. Paket är ingen bra lösning, av flera skäl. Ett av skälen är att det mellan länen uppstår trösklar som medför irritation och svårigheter, både för företag och för anställda. Denna typ av hantering av frågorna måste långsiktigt upphöra. Det säger sig självt att människor i Västerbottens inland känner en mycket stor tveksamhet till socialdemokratisk politik, och det undrar jag inte särskilt mycket över. Den är litet otillständig, därför att den är ojämlik och orättvis.
Fru talman! Till Per-Ola Eriksson vill jag säga att vi nu har diskuterat de där miljonerna fram och tillbaka, och hur det än är med matematiken föreslog regeringen och tillstyrkte utskottet 300 milj.kr. till ett särskilt regionalpolitiskt anslag, som skulle få användas när insatser behövde göras snabbt. Detta sade ni nej till. Ni sade att industriministern var välkommen till riksdagen med dessa paket, och då skulle ni säga ja. Ni lyckades med konststycket att höja länsanslagen med 200 miljoner — det har Per-Ola Eriksson helt rätt i. Men skillnaden mellan 300 och 200 är enligt min matematik 100, och därför fattas det 100 miljoner. Per-Ola Eriksson talade om jordbruket, och han ville att jag skulle ge ett exempel på stöd. Glesbygdsstödet kan användas vid kombinationssysselsättning. Det finns ett anslag på 180 milj.kr. för jordbruket i Norrland. Det pågår en utredning om hur problemen vid generationsskiften inom jordbruket skall lösas. Vi socialdemokrater är också måna om att jordbruket kan leva kvar, och vi vet att det finns sådana här problem. Det var tre exempel på stöd till jordbruket. Helt kort till Elver Jonsson som sade att arbetslösheten var högst år 1983. Det tror jag det: 1983 skördade vi frukterna av sex borgerliga år. Därför kom alltså toppen 1983. Sedan har vi reparerat, och arbetslösheten är nu mycket låg, kanske lägre än vad någon hade vågat hoppas på. Avslutningsvis: Erik Holmkvist och jag har helt olika syn på regionalpolitik, och det är synd att debatten är slut. En sak som inte blivit klar är denna: Hur kan moderaterna nu helt plötsligt stå och säga att regeringen skall använda finansfullmakten för att göra snabba insatser, för att inte fördröja åtgärder, osv.? Vad är det för skillnad på detta och på vad ni var med om att kullkasta förra året? Då sade ni att regeringen borde redovisa i kammaren före beslutet. Nu går det bra att använda finansfullmakten för att det skall gå snabbare. Jag förstår inte riktigt detta resonemang. Sedan visade Erik Holmkvist pekpinnen och sade att moderaterna inte säger nej till särskilda satsningar i Arjeplog, till teknikspridningsprojektet, osv. Det har jag inte heller påstått, men jag har sagt att ni säger nej till särskilda pengar. I stället har ni varit med om att inteckna de 100 miljonerna som vi skulle använda för det framväxande nyföretagandet i Norrbotten beträffande just de olika projekt som det här är fråga om. Så därför finns det inte så många miljoner kvar. Norrbotten mår bäst av att regeringen får fortsätta.

Fru talman! Nu kan vi läsa i tidningarna att norrbottningarna ser ljust på framtiden igen. Man talar om ett trendbrott i befolkningsutvecklingen och pekar på att arbetslösheten är den lägsta sedan tidigt 70-tal, vilket gör det nödvändigt med en mental omställning bland arbetsförmedlarna, eftersom arbetskraften kommer att behövas i Norrbotten. Det är uppenbart att regeringens och länets egna satsningar har burit frukt. Arbetslösheten har minskat kraftigt i Norrbotten och är nu den lägsta i modern tid. Arbetslösheten i Norrbotten uppgår till omkring 4 96, men jämfört med arbetslösheten i landet i dess helhet, 1,6 26, är det fortfarande en oacceptabelt hög arbetslöshet i Norrbotten. Jämfört med situationen det senaste årtiondet är arbetslösheten i Norrbotten sensationellt låg. Den kraftiga minskningen av arbetslösheten beror inte på en kraftig ökning av utflyttningen, som vissa ibland hävdar i debatten. Utflyttningen minskade under 1987, och jag skall nu, fru talman, delge kammarens ledamöter några intressanta siffror. Under det första kvartalet 1988, alltså i år, hade Norrbotten en nettoinflyttning på 126 personer. Inflyttningsöverskottet gentemot det övriga landet var 41 personer, och befolkningen ökade under det första kvartalet i år i Norrbotten med 260 personer. Det betyder alltså att Norrbotten ökar nu igen av egen kraft. Genom regeringens Norrbottensproposition görs nu långsiktiga satsningar, som ytterligare stärker grunden för norrbottningarnas optimism och tilltro till länets möjligheter att utvecklas. Många är de som under årens lopp har sagt att Norrbotten inte skulle ha någon framtid. Det geografiska läget, näringslivets sammansättning, företagsstrukturen, klimatet, ja det mesta har använts såsom argument mot Norrbottens möjligheter. Till viss del kan också sådana profetior bli sjävuppfyllande. Jag vill gärna, fru talman, i likhet med vad Per-Ola Eriksson gjorde, ändå be Erik Holmkvist och andra moderater att tänka på detta. Enligt Erik Holmkvist finns det ju inte mycket som är bra i Norrbotten. Utan tvivel är Norrbotten det län som under lång tid har dragits med de allra största svårigheterna, och vi vet vilken uppgivenhet som fanns i Norrbotten på hösten 1982. Länet förblödde och inga tecken fanns på en vändning. Tvärtom tydde det mesta på en fortsatt kräftgång. Men det starka beroendet av basindustrierna bryts inte över en natt. Och vid en så besvärlig internationell konkurrens situation som den vi har i dag, och som ingen råder över, tvingas man till nedskärningar i statliga företag. I en sådan situation är det för regeringen självklart att nya insatser måste göras för att inte den positiva och uppåtgående trenden skall brytas. Det utvecklingsprogram som riksdagen i dag tar ställning till kommer inte enbart att parera de aktuella nedskärningarna i de statliga näringarna, utan nu läggs dessutom nya pusselbitar till det långsiktiga förnyelseoch utvecklingsarbete som stärker Norrbotten som län och som industriregion. Genom att regeringen har förnyat och effektiviserat regionalpolitiken och försökt att inrikta arbetet på att förbättra de grundläggande näringslivsförutsättningarna finns det nu, hävdar jag, en stark plattform att bygga vidare på i Norrbotten. Vi har i dag i Norrbotten i gång en utveckling som innebär ett bättre nyföretagande, ett breddat näringsliv på väg, ökade investeringar, en sjunkande arbetslöshet och ökad sysselsättning. Tillgången till avancerad teknisk kunskap och kompetens förbättras, utbildningsutbudet breddas och nya fou-resurser tillförs länet. Men även om utvecklingen har vänt och mycket i dag pekar uppåt i Norrbotten, är det nödvändigt med ytterligare insatser för att man inte skall råka ut för bakslag. Därför är det nya utvecklingsprogrammet så viktigt och därför är det också viktigt att fortsätta arbetet, så att näringslivet breddas, så att det utvecklas högt kvalificerade företag och så att basproduktionen utvecklas mot mera förädlade produkter. Det måste finnas en långsiktighet i utvecklingen av Norrbottens näringsliv. Vi går nu vidare med detta nya program och driver på den positiva utveckling som startade i Norrbotten genom 1983 års utvecklingsprogram. Den mycket kraftiga satsning på högskolan i Luleå och miljön kring denna som nu görs är en oerhört viktig åtgärd som jag gärna vill framhålla, för den kommer att förstärka högskolans roll som motor för utvecklingen i hela Norrbotten. Samtidigt föreslås ju omfattande kompetenshöjande åtgärder i andra delar av Norrbotten. Programmet innehåller också en kraftig satsning på åtgärder som är riktade direkt till dem som nu berörs av neddragningarna vid de statliga bolagen. Här ligger tyngdpunkten på Luleå, Kiruna, Gällivare och Kalix, men de breda utvecklingsinsatserna kommer hela länet till godo. Den breda satsning som vi nu gör på kompetensutveckling och näringslivsutveckling i Norrbotten bör, som jag ser det, skapa goda förutsättningar också för företag inom tjänstesektorn. Det har vi målmedvetet haft som utgångspunkt i vårt arbete med åtgärderna för Norrbotten. Regeringen har haft ett antal kontakter med företag inom bankoch försäkringssektorn och bett dem undersöka möjligheterna att förlägga verksamhet till Luleå. Men de kontaktade företagen har inte varit villiga till etableringar i Norrbotten. Det är endast PKbanken som har bedömt att det är möjligt att under en treårsperiod expandera i Luleå med 50 arbetstillfällen. Folksam har förklarat sig berett att i ett första steg pröva en förläggning av 25—30 arbetstillfällen till Luleå och att därefter pröva ytterligare etableringar där. Jag vill gärna använda riksdagens talarstol för att ge PKbanken och det folkrörelseägda Folksam en eloge för deras insatser och välvillighet att diskutera med regeringen om insatser i Luleå och Norrbotten. Men jag måste, fru talman, tyvärr konstatera att de privata bankerna och de privata försäkringsbolagen inte har haft något positivt att komma med. Detta visar ännu en gång att det privata näringslivet inte har något intresse och något ansvar för Norrbotten. Jag gör bara det konstaterandet, och jag har också märkt att under denna debatt ingen på den borgerliga sidan har noterat det här. De förslag vi nu lägger fram förstärker det positiva utvecklingsdrag som i dag finns i Norrbotten. Och nu krävs det initiativ och engagemang från regionens människor och företag. Staten ställer upp med resurserna, men idéerna och kreativiteten måste komma från regionen. Utvecklingsprogrammet för Norrbotten visar emellertid än en gång att en socialdemokratisk regering tar ansvar för Norrbotten. Låt mig till slut få konstatera följande: Utvecklingen i Norrbotten är på rätt väg. Om detta behöver vi inte tveka. De åtgärder som regeringen nu föreslagit och som diskuteras i dag — och som kammaren om ett par timmar skall besluta om — kommer att bygga under och förstärka denna positiva utveckling. Det tycker jag att vi alla kan vara nöjda med. Men vi kan inte blåsa faran över. Arbetslösheten är fortfarande mycket hög i Norrbotten. Beroendet av den konjunkturkänsliga basindustrin är stort. Avståndet till de stora marknaderna är långt. Många problem återstår därför att lösa, och det skall vi inte blunda för. Men samtidigt menar jag att vi ändå kan ge människorna — och ungdomen — i Norrbotten en signal om att regering och riksdag nu står för utvecklingssatsningar för att göra möjligheten att leva och verka i Norrbotten ljusare framöver.

Fru talman! Industriministern sade att det har blivit ett trendbrott när det gäller arbetslösheten. Det verkar som om han närmast var förvånad över att det skulle ha blivit lägre arbetslöshet i Norrbotten. Vi måste ju ändå erinra oss att vi har haft högkonjunktur under många år. Och dessutom, herr industriminister, har naturligtvis en nettoutflyttning från Norrbotten på 6 000 personer, under den tid industriministern haft ansvar för regionalpolitiken, påverkat också trycket på arbetsmarknaden. Det är åtskilliga ungdomar från Norrbotten som numera får sin inkomst och sin försörjning i den här regionen — i Thage G Petersons region. Thage Peterson tog också upp befolkningsutvecklingen under det första kvartalet 1988. Jag noterade noggrant att han undvek att peka på den inomregionala obalans som siffrorna visar. Det är bara kustregionen som växer, medan inlandet fortsätter att avfolkas. Jag tycker att industriministern skulle ha ägnat större intresse åt att medverka till en positiv utveckling i inlandet. De åtgärder som föreslås i den här propositionen har ju industriministern i annat sammanhang värderat så, att de skall skapa 2 000 nya jobb. Då är att märka att det inte ens väger upp de jobb som kommer att försvinna i LKAB, SSAB och ASSI. Industriministern hinner liksom inte i kapp utvecklingen. Industriministern och socialdemokraterna har lyft fram det här paketets värde i olika sammanhang. Jag kom att tänka på det då han berörde PKbanken och satsningen i Norrbotten. Erik Penser fick 2,7 miljarder i ersättning för Carnegie Fondkommission. Regeringen satsar knappt 1 miljard i Norrbotten. Regeringen satsar mer för att tillgodose Volvo och Saab när det gäller förlustavdraget, så att de kan köpa från Svenska Varv — det är också mer värt än att satsa i Norrbotten. Värdet av satsningen på ombyggnad av Ringhals 2 överstiger också Norrbottenspaketet. Så det paketet, herr industriminister, är inte så där omfattande som man brukar göra gällande. Sedan är det också viktigt att komma ihåg att regeringen och industriministern har glömt bort en bit i det här paketet, nämligen satsningen på de små företagen. Det finns ingenting i Norrbottenspaketet som visar att man vill sänka arbetsgivaravgifterna för verksamheter i småföretag som i dag inte har sänkta arbetsgivaravgifter. Man nonchalerar inlandet, och man tar inte vara på de möjligheter som kan finnas i mindre och medelstor verksamhet inom jorbruket, inom servicesektorn, inom turistsektorn osv. Det tycker jag är ett fattigdomsbevis i den här propositionen.

Fru talman! Industriministern har, liksom tidigare Monica Öhman, talat om att vi inte skall kritisera företeelserna i Norrbotten. Det är klart att det ligger i industriministerns och socialdemokraternas intresse att man inte för fram kritik när det gäller situationen i länet. Men kritik skall vara objektiv, den skall syfta till någonting. En redovisning av nuläget är oerhört viktig. Jag förstår emellertid socialdemokraterna, och det är många som ställer upp utanför socialdemokratin, utan att de tänker sig för. Detta är alltså ingenting annat än socialdemokraternas önskan om att någon kritik beträffande situationen inte skall föras fram under ett valår. Men samtidigt säger industriministern i sitt senaste inlägg att faran inte är över. Nej minsann, långt ifrån. Risk finns faktiskt att den accentueras. Jag skulle gärna vilja höra industriministerns uppfattning om vilka följder den energipolitik socialdemokraterna ser ut att vilja föra kommer att få för de 10 000 jobben i Norrbottens län. Jag vet att de 10 000 jobbarna skulle vilja veta vad industriministern tycker. Det är låg arbetslöshet, det går bra för Sverige, säger industriministern. År 1981 devalverade den borgerliga regeringen med 10 96. År 1983 devalverade den socialdemokratiska regeringen med 15 96. Åren 1982-1987 har vi, genom att kronan flyter som den gör, i realiteten devalverat med 7 90. Det blir 32 90 på de här åren. Tror industriministern att det över huvud taget är möjligt att fortsätta att devalvera på detta sätt? Trots devalveringen på 32 26, herr industriminister, har vi svårigheter. LKAB visar röda siffror i dag. Vi vet att SSAB har svårigheter med otillräcklig lönsamhet. ASSI i Norrbotten har ännu inte fått lönsamhet och genererar inte vinstmedel ens till de nödvändiga investeringarna. Med ett oljepris liknande det som vi hade under de borgerliga regeringsåren skulle underskottet i bytesbalansen ha varit ännu mycket större än det ser ut att bli i år. 15 miljarder — det är inte så mycket pengar, tycker kanske industriministern. Vi har västvärldens högsta ränta. Vem får betala det? Jo, de som lånar pengar. Det är vanliga knegare som inte har några pengar. Vi har västvärldens i princip högsta inflation, bortsett från några udda stater. När det gäller köpkraften på inkomster ligger Sverige praktiskt taget i botten. Grekland och Portugal ligger möjligen en bit efter oss. Vi har lönekostnadsökningar som bäddar för en fortsättning som innebär farhågor. Nej, det går inte bra. Tredje vägens politik, som man kallar det, är inte en politik som man applåderar i dag — fast socialdemokraterna gör det. Man kan inte med bästa vilja i världen applådera en utveckling som är så tveksam. Norrbotten har fått en befolkningsökning. Jag kan tala om, herr industriminister, att den ökningen består av några få. Det skulle vara minus om vi inte hade invandrare som kom till vårt län. Fortfarande har vi utvandring, i synnerhet av ungdomar. Det är fortfarande ungdomen som flyttar, och jag beklagar det mer än något annat. Är det något som vi behöver ha kvar i vårt län så är det ungdomen, för den ger tro på att framtiden är vår. Och jag hoppas att den är det — med en annan regering kan det bli så. Jag sade i mitt första inlägg: Norrbotten är det bästa länet att etablera i, med en borgerlig regering. Industriministern talade om att förnya regionalpolitiken. Nej, industriministern, det här är ingen förnyelse — det är en fortsättning av paketpolitiken; regeringen kommer med paket på paket, som skapar irritation hos våra grannar, inte minst söder om länsgränsen. Jag tror inte att det här är den regionalpolitik som vi skulle behöva, industriministern. Till sist, fru talman: Visst är det egendomligt att industriministern här i kammaren anklagar stora företag för att inte vilja etablera sig i Norrbotten. Jag frågar då: Vad svarade Procordia — det företag i Sverige som sitter på den största kassakistan näst Volvo — när industriministern efterlyste företagets intresse av etablering i Norrbotten? Vad svarade Penser? Med tanke på de goda kontakter industriministern har med Penser frågar jag: Vad skulle Penser säga om industriministern ställde frågan: Kan du etablera i Norrbotten? Han kanske skulle vara positiv! Gör ett försök!
Fru talman! Industriministern har en förmåga att spela två roller samtidigt. Först berättade han käckt om hur bra det har blivit. Men så kom han på att det ju är mycket bekymmersamt i t.ex. Pajala, Överkalix, Arjeplog och Jokkmokk. Därför sade han: Vi blåser inte faran över. Så vädjade han, direkt och indirekt, till väljarna genom att säga att ett fortsatt socialdemokratiskt styre nog ändå skall klara hem det. Som någon här har sagt skulle obalansen inom Norrbotten vara värd en kommentar från industriministern. Den kanske kommer i nästa replik. Industriministern gjorde en svartmålning och menade att uppgivenheten var påtaglig före regimskiftet 1982. Vi får då inte glömma bort att en stor del av det naturligtvis var en propagandistisk framgång för den socialdemokratiska oppositionspolitiken. Thage Peterson var nog så aktiv här i kammaren, men vad var det han förde fram? Jo, det var bl.a. att storstadstillväxten måste öka och att stödområdet måste bli större. Men det hade väl, kära norrbottningar, inte varit lösningen på Norrbottens problem? Vi får inte heller glömma sakläget, nämligen en exceptionell lågkonjunktur, en oerhörd högprissituation när det gällde oljan och en strukturförändring som var nödvändig men naturligtvis mycket kostsam. Jag kan, fru talman, inte erinra mig något budgetbeslut då socialdemokraterna haft ett lägre negativt budgetsaldo än dåvarande regeringar hade. Jag tror alltså att vad vi behöver är att komma bort från paketpolitiken. Det gör mig bekymrad att jag tycker mig komma ihåg att industriministern sagt att det här inte är sista paketet. Det borde vara det — om vi skall kunna komma fram till en bra och balanserad regionalpolitik borde vi klara det utan ”paket”. Jag tror det vore bra om vi gemensamt intog den hållningen — det är nödvändigt och riktigt. Men på den punkten har vi inte fått besked vare sig från regeringen eller från den socialdemokratiska utskottsmajoriteten.

Fru talman! Industriministern gav en ganska realistisk bild av både de farhågor och de förhoppningar man kan hysa om Norrbotten. Jag ser att industriministern skakar på huvudet, men jag tyckte nog att jag hörde båda dessa saker, även om industriministern anförde dem i omvänd ordning. Om man skall komma bort från paketpolitiken, som här framställs som något mycket förhatligt, måste man ge regionerna ett självständigt utvecklingskapital av sådan storlek att de kan klara regionalpolitiken med det jämte de normala regionalpolitiska anslagen. Jag menar att det är nödvändigt att genomföra förslaget om produktionsfaktorskatt på vattenkraftsvinsterna eller det förslag som LO och TCO-delegationerna i Norrbotten framfört om hur man skall inleda en överföring av vattenkraftsvinsterna till regionerna. Jag tror industriministern på hans ord när det gäller vilka företag som har givit positiva besked när man inlett förhandlingar. Det finns ju i Norrbotten stora börsnoterade företag — Mo & Domsjö, SCA, Volvo, Saab, m.fl. som naturligtvis är intressanta från etableringssynpunkt, om de själva vill eller kan förmås etablera. Jag skulle vilja ha ett besked från industriministern: Övervägs något förslag från regeringen om någon form av investeringsstyrning, alltså lagstiftning? — Det är den ena saken. Jag skulle också vilja ha ett annat besked: Överväger regeringen att använda sin makt inom exempelvis domänverket för en mer kraftfull förädlingssatsning inom domänverkets sågverk? Och överväger regeringen eventuellt förslag om att domänverket skall förvärva ytterligare sågar i Norrbotten? Det finns behov av sådana förvärv, sett strikt från regional utvecklingssynpunkt, om man är beredd att satsa pengar på utveckling.